Fru talman! Annika Nordgren frågade om de som förordar ett svenskt NATO-medlemskap ser det som ett mål eller ett medel. Det får de som förordar ett medlemskap svara på. Det finns ingen anledning för Folkpartiet att göra det. Däremot ser vi, som jag har sagt i tidigare replikskiften, utvecklingen av NATO mot att bli en gemensam säkerhetsorganisation i Europa med militära medel som något som det ligger i svenskt intresse att verka för. Jag vill ställa en fråga till Annika Nordgren. Om jag har tolkat Miljöpartiet rätt har man en långsiktig vision om total nedrustning. Det har många av oss, men åtminstone på kort sikt tycks Miljöpartiet ha accepterat tanken på att Sverige behöver ett militärt försvar, om än mindre och annorlunda än det nuvarande. Då inställer sig naturligtvis frågan: Är hotbilden mot Sverige, på kort sikt, så mycket allvarligare än den är på andra håll i Europa? Man kan exempelvis se på utvecklingen i Bosnien. Om hotbilden inte är allvarligare mot Sverige har jag en fråga: Varför skulle man inte även på kort sikt ha ett behov av ett gemensamt uppträdande av Europas demokratier när det är nödvändigt att ingripa med militära medel? Det måste i alla fall vara väsentligt mycket bättre än om enskilda stater - europeiska stormakter eller andra - självsvåldigt uppträder som polis i de tyvärr våldsamma konflikter som även under 90-talet har präglat
Fru talman! Politik handlar mycket om vilken bild man ger av ett partis uppfattning, ideologi eller ståndpunkt. Jag måste konstatera att vi i dag har sett moderaterna som de stora ivrarna för militära allianser. Folkpartiet har intagit en annan position, vilket jag tycker är glädjande. Det verkar vara så. Vi har olika uppfattningar om det eurocentriska förhållningssätt som jag menar att Lennart Rohdin litet förvånande företräder. I mitt anförande efterfrågade jag var den globala visionen finns. Hur påverkar en sådan här utveckling, med en militärallians i Europa - där Sverige skulle ingå - som med militära medel kan försvara de europeiska intressena? Var hamnar det i det globala perspektivet? Och vad är i så fall målet med det? Är det just att försvara de europeiska intressena i det här snäva perspektivet? Jag menar att vi måste förkasta det perspektivet om vi har accepterat det som flera har upprepat, nämligen att alla har ansvar för allting. Detta är jag mycket nyfiken på att få veta. Miljöpartiet menar, som Lennart Rohdin vet och som han också sade, att det är dags att förkasta tron att det är militära medel som skyddar oss bäst. Vi vill också komma till rätta med konkurrensförhållandet när det gäller de begränsade tillgångarna och resurserna mellan å ena sidan fredsbyggande, icke-militära insatser som stävjar konflikter innan de uppkommer och å andra sidan uppbyggnad av militära allianser. Som vi ser det kommer Europa att få en upprustningseffekt av ett utvidgat NATO, och det tycker jag inte är positivt. Jag hoppas att Lennart Rohdin delar min uppfattning.

Fru talman! Då ser jag plötsligt en annan möjlighet, nämligen att Folkpartiet och Miljöpartiet gemensamt verkar för att ge FN de resurser och instrument som krävs, i stället för att på grund av en gammal erfarenhet förkasta möjligheten att låta FN sköta sådana här insatser. Jag menar att det är ganska destruktivt att förkasta den lösningen bara för att det blev så här i ett fall och därmed också acceptera upprustning i Europa genom en utvidgning av NATO eller bygga någon annan lösning. Det tycker jag vore olyckligt. Plötsligt fick vi också höra att ett utvidgat NATO kanske på sikt leder till nedrustning. Det var ett nytt inslag i debatten, och det får väl kallas ganska visionärt. Men jag tycker ändå att man kritiskt måste granska den utveckling av NATO som nu sker ur ett globalt perspektiv. Som jag minns det var målet - Lennart Rohdin får gärna rätta mig om jag har misstolkat det - en alleuropeisk lösning med militära medel som man kan ha till hands. Men är målet global fred, eller är det att Europa säkrar sätt att ta till vara sina intressen? Däremellan kan jag inte hitta någon kompromiss. En global fred på lång sikt kräver att regioner och sammanslutningar av stater inte bara ser till och försvarar sina egna intressen - här finns naturligtvis också kopplingar till vad som händer inom EU för tillfället - utan också har en vision och arbetar för att uppnå den utan att ta omvägar via upprustningar, militära lösningar och militära allianser och utan att låta sig invaggas i en falsk trygghet inom en allians kalla armar. Jag tycker att vi i Sveriges riksdag nu borde kunna förkasta det synsättet.

Fru talman! Låt mig först säga att jag finner det häpnadsväckande att höra Lennart Rohdin jämställa NATO och FN som utbytbara organisationer när det gäller att skapa fred och säkerhet. Lennart Rohdin är väl inte okunnig om vad som har lett NATO från dess begynnelse, nämligen att skapa krig genom avskräckning, och vad som har lett FN från dess begynnelse, nämligen att skapa fred och säkerhet med främst fredliga, icke-militära medel. Dessa organisationer, Lennart Rohdin, är inte utbytbara och kan inte jämföras på det sättet. Fru talman! Utrikespolitiken är vår främsta försvarslinje. Det uttrycket myntade en gång Olof Palme. Han syftade på den aktiva utrikespolitik som Sverige förde från 1960-talet och under hela det kalla kriget. Det var sant att en aktiv utrikespolitik då höll oss utanför konflikter, samtidigt som Sverige fick rykte om sig att värna små staters integritet mot stormakter i öst och väst. Denna handlingslinje, att utrikespolitiken är vår främsta försvarslinje, har bestått genom de förändringar som har skett i vår omvärld. Egentligen har den nog aldrig ägt större giltighet än i dag. I dag, när det kalla kriget är över och blockpolitiken är död, kan vi spela på alla de instrument som finns i den säkerhetspolitiska orkestern. Krigstrumman har förvisso aldrig haft någon framskjuten roll vid Sveriges framträdanden, men nu har den fått inta en ännu mer undanskymd position i den allra bakersta raden. I dag spelar försvaret främst på en rad andra instrument med mjukare toner och i harmoni med den övriga orkestern. Utrikes och säkerhetspolitiken blir två alltmer sammanflätade element. I säkerhetspolitiken ingår också utvecklingssamarbete och bistånd, handel och mellanfolkligt utbyte samt nedrustning och samverkan, bilateralt och i internationella organ. Vi talar i dag om ett vidgat säkerhetsbegrepp, ett nytt säkerhetstänkande, där säkerhet inte bara betyder staters säkerhet utan också människors säkerhet. Det här vidgade säkerhetsbegreppet ger oss ett markant ökat handlingsutrymme i vår strävan efter fred och säkerhet. Fru talman! De förändringar i svensk säkerhetspolitik som jag talar om tar naturligtvis sin utgångspunkt i de förändringar som skett i vår omvärld. De hot som i dag riktas mot oss är inte militära. Antalet krig och konflikter i världen har minskat dramatiskt. Vi ser också ett helt nytt konfliktmönster växa fram. Under det kalla kriget utkämpades krig i huvudsak mellan stater över en politiskt eller ideologiskt definierad tvistefråga. I dag har krig och konflikter mellan stater blivit ovanliga. Konflikter har inte längre sin grund i staters fiendskap. Nästan alla konflikter i dag äger rum eller åtminstone börjar inom stater. Vid Uppsala universitet har ett projekt statistiskt över en längre tid studerat konflikters orsaker. Man har funnit att under en sexårsperiod, från 1989 till 1995, har det varit 96 konflikter i världen - de har minskat kraftigt under senare år. Men vad som är anmärkningsvärt är att endast fem av dessa har varit mellanstatliga, och endast en har eskalerat till krig. Det var Gulfkriget, och där trädde så småningom De hot som vi i stället ser framträda i dag är spänningar inom länder till följd av sociala, ekonomiska, etniska eller religiösa motsättningar. Andra hot är gränsöverskridande och gemensamma. Bland dem vill jag nämna fattigdomen i tredje världen och befolkningsökningen, som innebär en påfrestning på samhällen och som naturen har svårt att bära. Vidare har vi folkförflyttningar, som ökar främst inom och mellan fattiga länder. I deras spår ser vi en social och politisk instabilitet. Miljöförstöring och kamp om naturresurser har nämnts tidigare. De är både en orsak till och ibland en effekt av politiska spänningar. Kärnvapenproblematiken har vi kvar. Så länge kärnvapen finns kvar finns risk att de kommer till användning eller i händerna på terroristgrupper. Kriminalitet och narkotikahandel, liksom internationell terrorism är också hot mot våra samhällen. Runt om i Europa finns främlingsfientliga och rasistiska strömningar. Resultaten i de nyligen avhållna kommunalvalen i Sydfrankrike ger skäl till oro. Historien har lärt oss vad en sådan här utveckling kan innebära. Herr talman! Gemensamt för de nämnda hoten mot vår säkerhet är att de är gränsöverskridande och att de riktas mot oss som människor och mot våra samhällen, inte mot vårt territorium. De kan inte framgångsrikt mötas med militära medel. Men vilka försvarsmedel har vi då för att möta dessa nya hot? Ja, först har vi naturligtvis, som tidigare, internationell samverkan, i Norden, runt Östersjön, i EU, OSSE och FN. Det syftar till att minska spänningar, att skapa samarbetsformer som gör krig omöjligt och att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och utveckling. Det är kännetecknande för denna verksamhet att den betonar konfliktförebyggande och förtroendeskapande. Den konfliktförebyggande verksamheten kan nu, sedan Sverige har blivit medlem i FN:s säkerhetsråd, få en alltmer framträdande roll i svensk utrikespolitik. Vi vill försöka påverka världsorganisationen att i ökande grad arbeta konfliktförebyggande och med tidiga icke-militära ingripanden enligt stadgans kap. 6. Kostnaderna för förebyggande aktioner är lägre, både i termer av mänskligt lidande och i pengar, jämfört med alternativet att reagera först då en konflikt brutit ut. Men de positiva resultaten av förebyggande verksamhet mäts i uteblivna konflikter. Tyvärr får den sortens aktioner sällan några rubriker. Men jag anser att det är en viktigt pedagogisk uppgift att ändå försöka skapa opinion för den konfliktförebyggande verksamheten. Ett annat säkerhetspolitiskt instrument är biståndet och biståndspolitiken. Biståndet får en allt tydligare säkerhetspolitisk profil numera. Fredlig konfliktlösning är ett prioriterat område i svensk biståndspolitik. MR och demokratifrämjande insatser, stöd till institutionsbyggande och för att främja rättsstatens funktioner, liksom suveränitetsstöd till nyfödda demokratier får ett allt större utrymme och bidrar till fred och säkerhet. Även den långsiktiga fattigdomsbekämpningen är viktig i det konfliktförebyggande arbetet, genom att det stöder mottagarländernas ekonomiska och sociala kapacitet och därmed deras egen förmåga att hantera interna spänningar. Annika Nordgren frågade när någonting kommer som skall ge global ekonomisk utjämning. Jag menar att det långsiktiga fattigdomsbekämpande biståndet är ett sådant. Det existerar. Herr talman! Det finns en växande insikt om att det är de konfliktförebyggande och tidiga ickemilitära insatserna som är svaren på dagens hot. Ändå är det inte så lyckligt i världen att väpnade krig och konflikter inte existerar. Vi måste ha en beredskap att ingripa också när tidig konfliktlösning misslyckats och krig och konflikter eskalerar. Vi har alltid deltagit i FN:s operationer och kommer så att fortsätta. Vårt engagemang för OSSE är fortsatt starkt. Till Annika Nordgren vill jag också i sammanhanget säga att svenska mlitära insatser utomlands bara kan ske efter mandat från FN eller OSSE. I den svenska säkerhetspolitiska debatten har frågan om ett svenskt medlemskap i NATO förts fram, först av Folkpartiet liberalerna och sedan av Moderaterna. I argumentationen sägs att Sverige bör söka medlemskap i det nya NATO. Förslaget synes något märkligt, särskilt med hänsyn till den utveckling som redan har skett i relationerna mellan NATO och Sverige. Som också utrikesministern har sagt har vi i dag ett omfattande och positivt samarbete med det nya NATO inom de områden som vi själva valt och som passar våra säkerhetspolitiska strävanden. I själva verket samverkar Sverige med NATO på alla de områden där NATO konkret har förnyat sin verksamhet, i NATO-rådet, i PFF och i SFOR i Bosnien. Det nya NATO är inte exklusivt och utestängande. Tvärtom, genom sin öppenhet och flexibilitet när det gäller deltagande bjuder man in alla intresserade att medverka utifrån sina egna preferenser. För samarbete med det nya NATO krävs inget medlemskap. Det är ett samarbete som svarar väl mot våra säkerhetspolitiska mål och som kan ske inom ramen för vår militära alliansfrihet. Däremot, Lennart Rohdin, är medlemskap i det gamla NATO, dvs. militäralliansen NATO, med betoning på den hårda militära kärnan, inte förenligt med våra säkerhetspolitiska intressen. När Folkpartiet och Moderaterna i dag förordar svenskt NATO medlemskap är det i själva verket det gamla NATO man vill att vi skall gå med i, inte det nya NATO. Jag kan inte se några som helst säkerhetspolitiska förtjänster med det. Det är min absoluta övertygelse att Sverige, om vi står militärt alliansfria, med större förtroende och bättre handlingsutrymme kan skapa och bevara fred och demokrati, minska spänningar mellan och inom länder, förebygga och lösa konflikter innan de trappas upp till väpnat våld. Herr talman! Vi socialdemokrater förblir starka i vår förvissning om att utrikespolitiken är vår främsta försvarslinje, inte medlemskap i en militärallians.

Herr talman! Det kan inte gå vägen jämt. Det kan gå fel när man skriver ett anförande innan man har lyssnat på debatten, och det visar väl det här med tanke på den diskussion som vi har haft om vad exempelvis Folkpartiet tycker. Folkpartiet har aldrig krävt och kräver icke medlemskap i det gamla NATO. Vi kräver att Sverige medverkar till att vi får det nya NATO. Får vi det, kan vi också ta ställning till frågan om Sverige skall vara med då. Någonting annat har aldrig förespråkats från Folkpartiets sida. Om man skall vara försiktig med vad man skriver i förväg, tror jag att Viola Furubjelkes inledningsord visar att det kan gå ännu värre när man inte har skrivit i förväg. Jag utgår från att det var en lapsus att Viola Furubjelke sade att NATO kom till för att skapa krig genom avskräckning. Det är möjligt att det skulle stå i överensstämmelse med den aktuella Schoridoktrinen, men jag tror inte ens att Viola Furubjelke verkligen menade de orden. Hon sade att FN och NATO inte är utbytbara. Nej, Folkpartiet ropade inte på NATO inför folkmordet i Bosnien. Vi ropade på FN. Socialdemokraterna var tysta. I utrikesdebatten i den här kammaren 1994 förklarade Pierre Schori att det är så litet man kan göra när man är i opposition. Det var därför socialdemokraterna inte hade några åsikter när det gällde folkmordet i Bosnien. Men socialdemokraterna accepterade NATO sedan man hade vägrat att kräva att FN skulle leva upp till anda och bokstav i FN-stadgan för att skydda ett våldtaget medlemsland.
Herr talman! Om jag sade fel, Lennart Rohdin, berodde det kanske på den upprördhet som jag kände över det absurda påstående som jag tidigare hade hört Lennart Rohdin framföra. Självklart menade jag att NATO skapades för att skapa fred genom avskräckning och kärnvapenhot. I övrigt anser jag att Folkpartiets hållning i NATO-debatten är mycket förbryllande. Jag förstår egentligen inte vad vitsen med debatten över huvud taget är om man inte skiljer sig på något sätt från oss socialdemokrater eller övriga partier, som inte heller anser att vi bör gå med i NATO i dag. Lennart Rohdin och Folkpartiet har naturligtvis ett desperat behov av att komma in i debatten. Men att göra det på bekostnad av säkerhetspolitiken tycker jag inte är särskilt bra. Säkerhetspolitiken lämpar sig dåligt för den sortens kampanjer och spekulationer. Jag skulle i stället vilja fråga Lennart Rohdin: Anser Lennart Rohdin att Sverige medverkar i det nya NATO, och håller Lennart Rohdin med om att medlemskap i dag endast är aktuellt om man talar om militäralliansen NATO med ömsesidiga säkerhetsgarantier?
Herr talman! Jag gläder mig åt att utrikesministern är närvarande under den här debatten. Det gör det kanske något lättare för utrikesministern att förstå den förbryllelse som vi i Folkpartiet känner inför hur olika företrädare för socialdemokratin väljer att hantera debatten om säkerhetspolitiken och NATO:s utveckling. Det går inte ens i samma debatt att få någon klar bild av vad socialdemokraterna egentligen vill för någonting, eftersom man uppenbarligen slänger in företrädare för alla tänkbara uppfattningar i debatten. Skillnaden mellan oss, Viola Furubjelke, är att enligt Folkpartiet är säkerheten i Europa, framför allt sedan det kalla kriget slutade, odelbar. Allt som kan främja säkerheten runt om i Europa ligger i svenskt intresse. Vi bör verka aktivt för en utvidgning av NATO som innebär att NATO tar sig an nya uppgifter, t.ex. konflikthantering, som innebär att de nya demokratierna kan inlemmas i demokratiernas samarbete kring säkerhetsfrågor med militära medel och som innebär en fördjupning av samarbetet med Ryssland. Där har vi inte varit inne på samma linje i den här debatten mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet förut. Får vi till stånd detta - det nya NATO, eller vad det nu kan bli för bokstavskombination på det, om det gör det enklare för svensk socialdemokrati - tror jag att vi kan föra en ganska avspänd debatt i den här kammaren om huruvida det är praktiskt att Sverige är med i detta eller ej.
Herr talman! Låt mig försäkra om att det inte finns något som helst trauma omkring bokstavskombinationen NATO inom svensk socialdemokrati. Efter det besked som Lennart Rohdin nu gav om hur han ser på det nya NATO kan jag bara konstatera att de uppgifter som Lennart Rohdin skulle vilja ge NATO är de uppgifter som vi gärna vill se utvecklas inom FN. Alltså ligger det någonting i det Lennart Rohdin i sin replik till Jan Jennehag gjorde gällande, nämligen att NATO skulle kunna ersätta FN på europeisk grund. Jag håller inte med om det, herr talman. Det gör inte det socialdemokratiska partiet heller.
Herr talman! Eftersom utrikesministern inte ville svara på de frågor jag ställde får Viola Furubjelke axla klargörandets mantel och tala om vad socialdemokratin har för uppfattning. Jag har två frågor. Den första frågan är: Anser Viola Furubjelke att det bör skrivas in i EU:s fördrag att militära insatser enbart får ske med FN-mandat? Viola Furubjelke upprepar ju här något som jag väl känner till, nämligen hållningen att svenska insatser bara kan ske om man har ett FN-mandat i grunden. Men varför inte arbeta för att det skall stå klart och tydligt i EU:s fördrag? Den andra frågan är: Anser Viola Furubjelke att Vitrysslands och Ukrainas förslag om en kärnvapenfri zon i Central och Östeuropa bör stödjas från Sveriges och den svenska regeringens sida?
Herr talman! Annika Nordgren vill att vi skall verka för att det skrivs in i EU:s fördrag att militära aktioner endast kan vidtas efter FN-mandat. Det verkar som något av en överloppsgärning. Det är väl känt att Sverige inte kan agera med mindre än att vi har ett FN-mandat i ryggen. Men EU är ju inte en militär organisation. EU har inte det uppdraget. Att verka för att det skall skrivas in i EU-fördraget skulle kunna ge intryck av att Sverige menar att EU skall utvecklas till en militär organisation. Så har vi inte sett saken. Så vill inte Sverige att det skall bli. Jag kan därför inte förstå varför Annika Nordgren, som inte heller vad jag förstår vill att EU skall utvecklas till en militärpakt, skulle önska att det här skrevs in. Men Annika Nordgren kanske kan ge mera information om vad det är som ligger bakom denna önskan från Miljöpartiets sida.
Herr talman! Jag bistår gärna med den hjälpen om det kan leda framåt. I ett hemligstämplat dokument om strategi för utveckling som EU-kommissionen sammanställde inför toppmötet i Lissabon 1992 påpekades att neutralitet är oförenlig med gemensam politik på utrikes-, säkerhets och framöver försvarsområdet, vilket till slut kommer att inbegripa ömsesidig militär hjälp, medlemskap i Västeuropeiska unionen, NATO samt gemensamma försvarsstyrkor och försvarsplanering. I EG-kommissionens, som det hette på den tiden, svar från augusti 1992 på den svenska ansökan konstaterades det att Sverige hade ansökt om medlemskap utan förbehåll och att Sverige accepterat att EU kommer att utforma en gemensam försvarspolitik och ett gemensamt försvar. Med hänvisning till detta och till det svensk-finska förslaget om att ge EU militära muskler till VEU för att sköta fredsbevarande verksamhet tycker jag att både jag och Viola Furubjelke skulle vila tryggare i att det inte är regionen eller stormakten EU vars intressen skulle kunna främjas i olika operationer. Man skulle kunna få förvissning och klargörande genom att skriva in detta i EU-fördraget. Min fråga är: Vad skulle vi förlora på det? Jag vill också veta hur Viola Furubjelke ser på
Herr talman! Låt mig börja med den fråga jag inte hann med att besvara tidigare. Självklart är kärnvapenfria zoner något mycket positivt. Det gäller över huvud taget, oavsett om det gäller Vitryssland, Ukraina eller länder på andra håll i världen. Kärnvapenfria zoner är ett steg mot målet, en kärnvapenfri värld, som vi naturligtvis kämpar för. Vår motsträvighet att skriva in det Annika Nordgren talar om i EU-fördraget beror på precis det som jag nämnde tidigare: Det skulle kunna leda tanken till att vi är beredda att acceptera det som Annika Nordgren anförde, nämligen att EU hävdar att vi inte kan förbli neutrala och att vi måste samverka och medverka till att EU så småningom får militära muskler också. Vi har klargjort inför EU - inför kommissionen, ministerrådet och även utskottet självt när vi besökte Europaparlamentet - att detta inte är någonting som Sverige kan acceptera över huvud taget. Vi har valt vår linje, klargjort den och kungjort den, och jag tror också att vi finner en viss respekt för den. I alla fall är man medveten om att vi är fast beslutna att inte göra avsteg från den. Därför, Annika Nordgren, skulle det ge fel signaler om vi plötsligt skrev in i fördraget att EU skulle kunna agera som en militärmakt genom militära aktioner efter FN-mandat. Att VEU på avrop skulle kunna tillhandahålla resurser för konflikthantering är något helt annat. Det handlar inte om militära aktioner i den bemärkelsen som Annika Nordgren försöker få det att framstå som, utan det gäller ren krishantering i enlighet med de s.k.

Herr talman! Det finns 30 000 kärnvapen i världen. Detta är ett moraliskt, militärt, ekonomiskt och framför allt mänskligt oförsvarbart faktum. Denna kärnvapenarsenal räcker för att förgöra allt liv på jorden alltför många gånger om. Många har arbetat hårt för att visionen om en kärnvapenfri värld skall uppfyllas - inte minst från svenskt håll. Redan 1965 föreslog utrikesminister Torsten Nilsson i FN att ett nedrustningspaket i tre delar skulle genomföras: ett förbud mot fortsatt spridning av kärnvapen, ett fullständigt provstoppsavtal och ett förbud mot produktion av klyvbart material för vapenändamål. Ett icke-spridningsavtal tillkom 11 september 1996, och i mars 1995 beslutade FN:s nedrustningskonferens att inleda förhandlingar kring ett internationellt avtal som skall förbjuda all fortsatt tillverkning av uran och plutonium för kärnvapenändamål. I dag, drygt 30 år senare, har alltså Torsten Nilssons två första krav från 1965 uppfyllts och det finns goda möjligheter att också det tredje skall bli verklighet. Så långt är allt väl, men vi får inte glömma att ovanstående bara syftar till att förhindra spridning, test och produktion av kärnvapen. Det finns som sagt Mitt syfte är inte att låta uppgiven här i dag. Jag är tvärtom övertygad om att en nedrustning är fullt möjlig. Men det finns en risk att vi, kanske speciellt i Europa, sätter oss lugnt tillbaka, konstaterar att det kalla kriget är slut och att USA och Ryssland faktiskt lovat minska sina kärnvapenarsenaler och på något sätt nöjer oss med det. Men kärnvapenhotet finns kvar trots icke-spridningsavtal, provstoppsavtal, nedrustningsavtal och kärnvapenfria zoner. Vi måste flytta fokus från det kalla krigets dagar och se vad som händer i dag - och var det händer. Det är två begrepp som återfinns i debatten: kärnvapenstater och tröskelstater. Kärnvapenstater är de stater som före 1967 hade tillverkat och sprängt en kärnladdning. Dit hör Kina, USA, Ryssland, Storbritannien och Frankrike. Samtliga dessa länder har skrivit under ickespridningsavtalet NPT, vilket innebär att de förbundit sig att inte överlåta kärnvapen till andra stater och också att verka för ett avtal om fullständig avrustning under noggrann och effektiv kontroll. Men samtliga dessa länder har fortfarande kärnvapen kvar. Tröskelstater är de stater som står på tröskeln till kärnvapenkapacitet. Dit hör i dag Indien, Pakistan och Israel. Dessa länder har hittills vägrat att skriva under avtalet. Kina är alltså en kärnvapenstat, samtidigt som Indien och Pakistan är tröskelstater. Syftet med Indiens kärnvapenprogram är att det skall fungera som en motpol till kärnvapenhotet från Kina. Pakistans kärnvapenprogram är en reaktion på det indiska programmet. Positionerna är därmed rätt låsta. Till detta kan läggas att Asien upprustar även när det gäller konventionella vapen. Enligt SIPRI - Stockholm International Peace Research Institute - har de globala militärutgifterna i världen minskat under senare år efter en topp 1987. Utgifterna minskar framför allt i de länder som tidigare satsade stort på en upprustning, nämligen i de västliga demokratierna och Ryssland. Men det finns inga tecken på en minskning i södra Asien. Tvärtom ökade Indien och Pakistan sina militärutgifter med 12 respektive 19,5 % mellan 1992 och 1994. Asiens upprustning berör hela världen. Vapenlager och maktbalanser är ingen lokal angelägenhet, i synnerhet inte när det finns kärnvapen med i bilden. Och för mig känns det inte bra. För att vara drastisk känns det ibland som inledningen till ett nytt kallt krig. Det är svårt att komma med råd och synpunkter om vad omvärlden konkret skall göra. Som utrikesministern sade i sitt anförande gäller det att ta ett steg i taget och att arbeta långsiktigt. En del kan vara västvärldens ansvar vid vapenexport. I dag finns en överproduktion av vapen, mycket tack vare den nedrustning som sker. Det är viktigt att inte denna överproduktion exporteras urskillningslöst så att en nedrustning i vissa delar av världen leder till en upprustning i andra delar. En annan del är förstås att det arbete som sker inom bl.a. FN för en kärnvapenfri värld ytterligare bör uppmärksammas. Genom fler kärnvapenfria zoner i världen skapas goda exempel samtidigt som trycket från omvärlden ökar på de områden som ännu har kvar kärnvapen. Men det viktigaste är att vi inte faller in i ett bedrägligt lugn som leder till handlingslöshet. Världen har blivit bättre och säkrare, men det återstår ännu mycket att göra.

Herr talman! Demokratin sprider sig i världen. Från att för ett decennium sedan ha varit undantag är demokratin nu den dominerande styrelseformen. Särskilt glädjande är att demokratin på allvar fått inte bara fotfäste utan också spridning i Afrika. Mer än 30 länder i Afrika har haft sina första demokratiska val, och i södra och östra Afrika är demokratier vanligare än diktaturer. Även om situationen är bräcklig så har ändå betydande framsteg gjorts jämfört med hur situationen var bara för några år sedan. Den positiva utvecklingen i Sydafrika efter avvecklingen av apartheid och de lyckligt genomförda valen inger hopp. Trots ekonomiska svårigheter och en utbredd laglöshet finns hos regeringen och hos folket en stor optimism inför framtiden och beslutsamhet att övervinna problemen. Genom freden och försoningen i Moçambique efter mer än tio års häftiga inbördesstrider och som ledde till att de första fria parlaments och presidentvalen kunde genomföras är nu situationen i hela södra Afrika gynnsam för framväxt och stabilisering av demokratin. Inom SADC-samarbetet kommer den ekonomiska integrationen att accelerera och Sydafrikas frihandelsavtal med EU, som jag hoppas snart blir verklighet, kan - om det hanteras rätt - ge ett värdefullt stöd till den ekonomiska utvecklingen i hela regionen. För att respekten för mänskliga rättigheter och demokrati skall bli bestående är det viktigt att bygga upp strukturer som främjar och kontrollerar att så också sker. Sverige bör därför i dialogen med länderna i södra Afrika betona vikten av att det skapas regionala strukturer för mänskliga rättigheter och demokrati. Europarådet kan här vara en förebild. Erfarenhet från Europa visar att integrationsarbetet när Europarådet bildades för snart 50 år sedan startade just med mänskliga rättigheter och demokrati. En möjlighet som vi moderater har pekat på vore att SADC-samarbetet fick mer fasta strukturer när det gäller att övervaka efterlevnaden av mänskliga rättigheter och demokrati bland de tolv länder som är medlemmar. Detta skulle kunna vara en naturlig följd av det framväxande parlamentariska samarbetet som nu sker inom organisationens ram. Europarådets konventioner och mekanismer kan tjäna som förebild. En sådan verksamhet skulle kunna finansieras genom EU-biståndet, eftersom det handlar om regional integration där erfarenheterna från det europeiska integrationsarbetet kan vara intressanta. Detta, herr talman, bör Sverige agera för inom EU. Jag har här valt att visa på en möjlig positiv utveckling även för delar av Afrika. Massmedierna förmedlar dagligen en annan bild från andra delar av Inbördeskriget i Sudan har pågått i 13 år utan att omvärlden har brytt sig särskilt mycket om att mer än 130 000 människor mist livet och att 300 000 människor har tvingats att fly. Det håller nu på att utvecklas till en regional konflikt. Sudan anklagar Etiopien, Eritrea och Uganda för att stödja den sudanesiska gerillan militärt. Samtidigt anklagar Zaire Uganda för att ha sänt tusentals soldater in i Zaire. Konflikten kring de stora sjöarna i centrala Afrika, som redan förorsakat så svåra lidanden för befolkningen i de omgivande länderna och skapat så stora flyktingtragedier, håller på att utökas med ytterligare näraliggande länder. Ett stort ansvar vilar nu på FN att försöka att lösa dessa nya konflikter innan ett större krig med många inblandade stater utbryter. Ingrid Näslund har tidigare i dag berört detta. Herr talman! Jag vill betona vikten av att Sverige genom sin plats i säkerhetsrådet med kraft agerar för ett snabbt ingripande.

Herr talman! Sovjetunionens kollaps och demokratins genombrott under 90-talet i Östeuropa och i en rad andra länder har frilagt samband som fått stora delar av den akademiska forskningen kring internationell politik att ändra karaktär. Vi har nu tillgång till arkivmaterial från alla vår tids stora diktaturstater, utom från Kina, och därmed säkrare underlag för analysen av dessa regimers karaktär och handlande. Och vi kan med större säkerhet än tidigare testa hypoteser om sambandet mellan olika förhållanden i demokratier och diktaturer och det faktum att vissa stater varit just demokratier respektive diktaturer. Den amerikanske fredsforskaren Rudolph Rummel har i en rad böcker försökt att ge en samlad bild av politiskt betingade massmord i vårt århundrande. Resultatet, även med hänsyn till de stora felmarginaler som är ofrånkomliga vid denna typ av undersökningar, är sådant att det måste påverka all framtida debatt om olika statsskicks karaktär. Utgångspunkten är de handlingar som i en normal rättsstat, t.ex. i Sverige, skulle räknas som mord om de utfördes av en enskild person mot någon annan. Vi tänker oss nu att samma handlingar utförs på order av regimen i ett land mot enskilda eller grupper av människor. Mördandet får därmed en ny dimension. Rummel kallar det democide - politiskt betingade massmord utförda av regimen inom ett land eller en del av ett land. Det handlar då inte bara om mord genom att misshagliga människor skjuts, gasas ihjäl som i Auschwitz, kastas ut från flygplan som i Argentina och Chile och allt annat tänkbart av samma slag. Per Ahlmark, som i en bok introducerat Rummels analyser i Sverige, skriver: Antag att vi spärrar in en liten flicka i vårt eget hem, att vi tvingar henne att utföra så tungt arbete dag efter dag att vi helt sliter ut henne, att vi inte ens ger henne en minimal matranson eller nödvändiga kläder, och att vi klart ser att hon dukar under utan att vi alls hjälper henne. Då är hennes ofrånkomliga död i praktiken följden av en avsikt. Det är mord - och sker det genom regeringens försorg är det democide. I stor skala är detta vad som ägde rum bl.a. i den sovjetiska Gulagarkipelagen. Det är också democide om en regim medvetet låter stora folkgrupper svälta ihjäl genom att vägra att släppa fram livsmedelsleveranser och konfiskera allt som hade gjort det möjligt för människorna att livnära sig själva, som i Ukraina under tvångskollektiviseringen av det sovjetiska jordbruket. Rummel överväger i dag, sedan nya fakta blivit kända, att också räkna massvälten i Kina under det stora språnget framåt, som det hette, som democide. Med reservation för hur denna kinesiska katastrof skall bedömas presenterar Rummel statistik över 1900-talets mest mordiska regimer och härskare. Totalt har kanske 170 miljoner människor avlivats i democide under 1900-talet. Det är fyra gånger så många som de som dött på slagfälten i 1900-talets krig. De fyra stater och regimer som mördat flest är Sovjetunionen, Nazityskland, Kina under kommunisterna och Kina under Kuomintang. Räknar man enskilda härskare kommer Stalin, Hitler, Mao och Chaiang Kai-shek i särklass, följda av Lenin, Tojo, som var Japans diktator under kriget, Pol Pot, Yahya Kahn i Pakistan och Tito. I förhållande till det berörda landets folkmängd kommer Pol Pot i en klass för sig - åtta procent av befolkningen mördades om året under den tid då de röda khmererna styrde Kambodja. Detta är en första bild av det man finner om man studerar politiskt motiverade massmord under 1900 talet. Kritik och fördjupningar på olika punkter är nödvändigt. Redan nu kan man dock konstatera att democide direkt hör ihop med regimernas karaktär. 98 % av massmorden har begåtts av diktaturer. Dessa former av democide, som har utförts av demokratiska stater, handlar i huvudsak om civila som har fallit offer för bombningar och matblockader under krig. Detta är naturligtvis inte särskilt överraskande. Ingen demokratisk regering skulle överleva ens en kvart, om den behandlade sina medborgare på det sätt som vår tids diktaturstater behandlat sina. Ändå är Rummels forskning om politiska massmord epokgörande i den meningen att ingen förut har sammanställt och analyserat ett motsvarande material. En annan av Rummels teser innebär att en misstanke som länge vuxit sig stark - så långt sådant är möjligt - nu också kan beläggas empiriskt, nämligen att demokratiska stater inte går i krig med varandra. Demokratier skapar sinsemellan en sfär av inbördes fred, där konflikter mellan stater löses på samma sätt som konflikter inom stater, genom förhandlingar och kompromisser. Av 353 krig mellan åren 1816 och 1991 har 198 utkämpats mellan olika diktaturer, 155 mellan diktaturer och demokratier i olika kombinationer och 0 mellan demokratier. Detta säger däremot ingenting om kolonialkrig eller om katastrofer för enskilda demokratiers anseende, som Vietnamkriget, utan just bara att krig där demokratier bekrigat varandra inte förekommit. Men detta är viktigt nog. Redan Kant anade på 1700-talet att, som han sade, en värld av liberala republiker skulle få denna konsekvens i fråga om de internationella relationerna. Tanken har senare utvecklats av många, i Sverige bl.a. av Hjalmar Branting. Efter kommunismens fall står det klart att Sveriges egna säkerhetsintressen är direkt beroende av att den nya demokratiska ordning som har upprättats i Europa kan bestå. Demokratins stabilitet och fortsatta utbredning bör enligt min och Folkpartiets mening vara det överordnade målet för all svensk internationell politik. Det är detta som ytterst ligger bakom vårt stöd för Europatanken och vår vilja att öppet diskutera också nya säkerhetspolitiska lösningar, som kan bidra till att stabilisera demokratins landvinningar sedan 1989. Men demokratin har inte bara en avgörande betydelse för fred och för människors egen säkerhet. Den berömde Harvardekonomen Amartya Sen har bl.a. studerat svältkatastrofer under vårt århundrade och funnit att alla exempel på utbrott av massvält kommer från diktaturstater. Det betyder inte att elände och hunger inte finns i u-länder med demokratiska förhållanden. Men massvält är något speciellt. Den senaste riktiga svältkatastrofen i Indien inträffade under det brittiska styrets sista tid. I Kina har kanske 30 miljoner människor svultit ihjäl under kommunisternas styre. Förklaringen finns i de risker som fria val och fri information alltid innebär för de styrande i en demokrati. Deras egenintresse driver dem att förhindra åtminstone denna typ av lättfattliga och politiskt förödande katastrofer. Detta säger något viktigt om demokratins värde i fattiga länder. Hur långt tesen håller på andra områden bör naturligtvis utredas. Det är inte säkert att det är lika entydigt när det gäller jämställdhet, behandling av etniska minoriteter eller felnäring, som är något annat än svältkatastrofer. Men det är väl inte heller troligt att demokratin skulle försvåra för u-länder att ta itu med den typen av problem. Också i biståndspolitiken bör därför demokrati och mänskliga rättigheter tillmätas en central roll och säkert centralare än nu, om man skall ta dessa resultat på allvar. Vi vet alla att så inte har varit fallet. Vi vet också att svensk utrikespolitik ofta präglas av andra föreställningar än dem som jag här har skisserat, t.ex. att småstater har speciella gemensamma intressen, oavsett vilken karaktär de i övrigt har, att stabilitet mellan de två gamla stormaktsblocken borde prioriteras framför demokratisering av Sovjetblocket och annat i samma stil. Biståndsministerns inlägg i Svenska Dagbladet i måndags visar att det fortfarande tycks vara svårt för en del att se vari det problematiska med sådana attityder består. Inte bara svensk socialdemokrati och inte ens bara socialdemokratin utan också företrädare för andra politiska riktningar i Europa prioriterade länge stabilitet framför solidaritet eller stabilitet framför Solidarnosc, skulle man kan kunna säga, för det var precis vad det gällde. Precis detta fenomen har ju analyserats många gånger, mest framträdande av den brittiske historikern Timothy Garton Ash - den kanske främste auktoriteten på Östeuropas historia under de senaste 15 åren. Det är synd att dessa attityder fortfarande dröjer kvar. De hindrar oss från att se klart. Nu när både den internationella utvecklingen som sådan och nya insikter bland många forskare och alltfler andra som sysslar med internationella förhållanden gör det möjligt, borde vi utnyttja tillfället att på nytt tänka igenom vad som är allra viktigast för svensk utrikespolitik.

Herr talman! Jag tänker använda en del av kammarens tid till, vad jag skulle vilja kalla, några personliga reflexioner när det gäller användningen av olika utrikespolitiska medel eller instrument för att lösa problem och konflikter. Detta gör jag efter några besök som jag under det gångna året har gjort i olika länder. Men först vill jag säga att det är väldigt bra att man i den utrikespolitiska deklarationen noterar vikten av att stärka banden med Asien. Jag skulle då vilja se att det omfattade mer än Asien, nämligen hela Stillahavsregionen. Om vi ser till handelsutvecklingen är det ingen tvekan om att handeln i Stillahavsregionen nu håller på att gå om den handel som sker kring I dag är handeln större i Stillahavsregionen, även om investeringsströmmarna över Atlanten fortfarande är större. Jag tror att vi måste inse Ostasiens betydelse och att det inte är fråga om vilken utveckling som helst, utan att det är en ganska avancerad teknologisk utveckling som sker där. Därför tror jag att det är viktigt att vi från svensk sida ägnar detta område mycket större intressen än vad vi hitintills har gjort. Jag är också glad över att man i utrikespolitiska deklarationen nämner projektet Euroislam. Jag är övertygad om att vi måste bli mycket bättre på att möta olika trosbekännare, i det här fallet muslimer. Det är viktigt för utvecklingen här hemma i Sverige, vilket borde vara uppenbart, men det är också viktigt för våra utrikesrelationer. Allmänt sett är vi väldigt dåliga på att förstå hur man tänker i andra kulturer. Där har vi mycket att lära. Jag noterar också att man i den utrikespolitiska deklarationen tar upp vikten av att eliminera massförstörelsevapen. Det är väldigt viktigt, men det är också angeläget att vi inriktar oss på att minska vapenhandeln över huvud taget och att vi ser detta som en del i en nedrustningspolitik. Därför är det angeläget att Sverige går före när det gäller vapenexportfrågorna. Det är onekligen så att dessa frågor ofta belastar utrikespolitiken. Därför är det viktigt med en stram politik på det här området och att vi har höga ambitioner. Genom den frågan har jag kommit in på det här med medlen i utrikespolitiken. Jag vill alltså hävda att hur vi hanterar vapenexporten är en väldigt viktig medelsfråga i utrikespolitiken. Med det går jag över till reflexioner omkring några besök som jag har gjort i olika länder. Det blir litet spontana reflexioner, men för mig säger de ganska mycket. Jag besökte Irak tidigt förra året. Folket där lider, minst sagt, brist på mat, mediciner osv. Orsaken är naturligtvis regimens hantering av situationen i området och alla de krig man har medverkat till. Men jag vill också hävda att FN:s sanktioner har bidragit till situationen. Sanktionerna har gällt sedan våren 1991. Det har varit en total blockad av Irak. Därför är det väldigt positivt att det nu äntligen har blivit ett hål i den här blockaden genom uppgörelsen om att sälja olja mot mat och mediciner. Dröjsmålet är naturligtvis att beklaga, och regimen har stor del av skulden till det. Vad vi kan konstatera är att folket har fått lida. Sanktionernas syfte var naturligtvis att avväpna Irak, och det målet har till dels uppnåtts. Men det var också rimligen i någon mån att välta den diktatoriska regimen i Irak. Där har resultatet blivit det motsatta. Jag vill hävda att Saddam Hussein snarast har stärkt sin ställning. Internationella rödakorsfederationen har gjort en mycket lärorik studie över situationen. Jag tycker att det är angeläget med en översyn av hur vi använder sanktionsinstrumenten. Jag vet att Sverige deltar i arbetet kring detta i FN. Det är viktigt att vi är drivande i den här frågan. Vi behöver bättre sanktionsintrument som är effektivare och som når avsedda mål. Sanktionsintrumenten får inte vara kontraproduktiva. Under utrikesutskottets resa passerade vi Tanzania. Där kom vi bl.a. i samtal om de flyktingströmmar som kommer från de stora sjöarnas område och som belastar Tanzania i allra högsta grad. Det är intressant att konstatera att FN i samband med detta folkmord har kommit in för sent. Har FN varit inne, har man gjort som i Rwanda - man har dragit sig ur. FN valde ju också att backa från den militära operationen. Om det kan man ha många åsikter, men vad vi allmänt sett kan konstatera är att det är väldigt viktigt att vara ute i tid, att förebygga. Där har Sverige en bra position i sin politik. Jag vill understryka hur angeläget det är med diplomatiska aktiviteter för att förebygga att konflikter uppstår och lösa dem innan det har gått för långt. På den här resan passerade jag också det lilla landet Swaziland. Det var intressant. Det var ett land som hade kommit mycket långt i sin utveckling. Det var på väg upp, men var ännu inte framme. I det läget hade, som jag uppfattade det, EU valt att minska sitt stöd. Vad man kan dra för slutsats av det är väl att det finns en risk att den positiva utvecklingen kan vända, och att den utveckling mot demokrati som finns i landet kanske stannar upp. Med det vill jag ha sagt att det är oerhört viktigt att man har uthålliga stödinsatser i utrikespolitiken, i det har fallet biståndet. Det är Sverige också bra på. Det är viktigt att biståndet för ett land från en dålig situation till fast mark. Vi kan jämföra med hur vi har hanterat Moçambique. Under vårt besök i Sydafrika var det väldigt spännande att få möta sanningskommissionen under Desmond Tutu. Där lärde jag mig att konflikter kan lösa genom försoning. Att döma är inte alltid bästa vägen. Att lyfta fram det onda men förlåta och gå vidare kan vara en mycket bra metod. Det är svårt, men det är klokt. Låt oss se på Nordirland och på hur man hanterar situationen där. Oförsonliga förhållningssätt har lett parterna till ständiga strider. Det finns ett undantag i den diskussion som har varit. Det står socialdemokraten Hume för, med sin markering av hur viktigt det är med försoning och dialog. Jag tycker att britterna har valt fel väg, en väg fylld av krav och villkor. En fredsprocess har gått i stå. Denna utveckling har t.o.m. bidragit till nytt våld. Jag vill alltså hävda att det kan vara mycket angeläget med villkorslösa förhandlingar ibland. Vi kan lära oss en del av utvecklingen i Mellanöstern. Jag skulle i det här fallet önska att Sverige tryckte på för en lösning av konflikten. Det är egentligen sorgligt att vi inom Europaunionen skall leva med en sådan fortfarande olöst konflikt. Jag har nyligen besökt Kina. Jag kan konstatera vilken enorm utveckling det landet genomgår. Det är en explosion i handel och byggande. Men jag kan också se vilka enorma brister det finns i fråga om mänskliga rättigheter och på demokratiområdet. Hur skall vi kunna nå fram? Hur skall vi påverka? En del hävdar att man skall isolera. Det tror jag inte alls på. Jag tror på dialogen i det fallet, och på att man utnyttjar handeln som instrument för att förändra ett land. Jag tror att övergången till marknadsekonomi i Kinas fall kan öppna samhället. Det är alltså angeläget med ett intensivt besöksutbyte på olika nivåer. Det är också bra att använda biståndet som en metod att påverka. Jag ser att man i den utrikespolitiska deklarationen nämner de insatser som Raoul Wallenberginstitutet gör. Jag tror att man skall fortsätta på det sättet om möjligheter bjuds. En konstruktiv dialog kan alltså vara vägen till framgång, men självfallet skall man tala klartext om det man inte gillar, t.ex. situationen när det gäller mänskliga rättigheter. Jag tycker att regeringen har agerat klokt i valet av metoder i sin Kinapolitik. Tidigare i höstas besökte jag Nordkorea. Det nordkoreanska folket lider på grund av översvämningar. Man har haft översvämningar i tre år, mycket svåra översvämningar. Det råder en enorm brist på livsmedel, och infrastrukturen är förstörd. Naturligtvis har regimens politik medverkat till detta, men det som är intressant att notera är ju att situationen för det nordkoreanska folket är oerhört allvarlig, även om regimen alltså har ett stort ansvar. Världen tar dock inte detta på allvar. Man vill inte ha med Nordkorea att göra. Men vad kan en situation med svältande människor leda till i en sådan region när dessa människor blir desperata? Jag vill hävda att den säkerhetspolitiska situationen kring Koreahalvön allvarligt kan försämras om man inte från världssdamfundets sida ställer upp i större utsträckning. Under trycket av naturkatastrofer öppnar sig nu också Nordkorea. I det läget kan det inte vara rätt att välja isoleringens väg. Sverige har givit ett rejält bistånd - även om jag tycker att man bör ge ännu mer i den situation som råder just nu. Men Sverige har också en unik position som jag inte tycker att vi har utnyttjat. Vi har diplomatisk representation på plats. Det är det väldigt få länder som har. Detta tycker jag att man skall se som en möjlighet att bidra till öppenhet och konfliktlösning i regionen. Man skall utnyttja de kontakter, den ställning, som Sverige har och inte missa möjligheten när det nu visar sig tecken på öppenhet. Sverige bör alltså bidra till att påverka världssamfundet att bryta den isolering som Nordkorea har och utnyttja öppenheten till att bidra till att minska krigsriskerna. Jag kan summera vad jag vill ha sagt med mina personliga reflexioner efter de här resorna - utöver att man förhoppningsvis kan lära sig en del som riksdagsledamot. Vi kan och skall förebygga konflikter. Vi skall se över sanktionsinstrumenten. Vi skall verka för ett uthålligt bistånd. Det är viktigt med försoning och mer av villkorslösa förhandlingar. Handel kan förändra en situation. Slutligen kan man lära sig att dialog nästan alltid är bättre än isolering.

Herr talman! Mellanöstern, landområdet vid Medelhavets östra kust, har alltid stått i händelsernas centrum; ekonomiskt, politiskt och religiöst. Det var hit karavanvägarna gick från Fjärran Östern med dyrbar last av siden, kryddor och andra värdefulla varor. Här lastade man om från kamelryggar till fartyg. Fenicierna i nuvarande Libanon var under en tid Medelhavets främsta sjöfarare. Sedan kom romarna och ockuperade Palestina och lade Jerusalem i ruiner. Judendom, kristendom och senare islam blev världsreligioner som utgick från området. Européerna försökte under några blodiga århundranden under medeltiden att sätta sin prägel på vad man kallade det heliga landet. Det var under korstågstiden. Så är vi framme vid vår egen tid. Efter andra världskriget har israeler, palestinier och araber kämpat om makten. Tre eller fyra krig, beroende på om man räknar med Suezkrisen, utkämpades under den första 25 åren. Nu har det faktiskt inte varit krig - kanske inte helt och hållet fred heller, men inget regelrätt krig - under de senaste 25 åren. En hållbar fred som kan accepteras av de båda folken och av världssamfundet har ännu inte etablerats. Men det finns numera ljuspunkter. Fredsprocessen har pågått under ett antal år, och den fortsätter trots allt. Startpunkten inträffade i Camp David i USA i slutet av 70-talet, då Israel ingick ett fredsavtal med Egypten och återlämnade Sinai. Och det är betecknande vilket roll USA har spelat och fortfarande spelar i fredsprocessen. Den viktigaste överenskommelsen och själva förutsättningen för fredsprocessen var det ömsesidiga erkännandet mellan Israel och PLO, principdeklarationen om palestinskt självstyre 1993. Principdeklarationen innebar att parterna Israel och PLO enats om ett ramverk för förhandlingar om ett palestinskt självstyre, som i förlängningen skall kunna leda till en tvåstatslösning. För att detta skulle bli möjligt måste parterna komma till tals med varandra. Detta skedde för första gången i den regionala Mellanösternkonferensen i Madrid 1991. Där inleddes en dialog mellan israeler och palestinier men också mellan Israel och de närmaste arabiska grannländerna Syrien, Libanon och Jordanien. Senare har Israel träffat ett fredsavtal med 1995 kom fas två i principöverenskommelsen om det utvidgade palestinska självstyret på Västbanken och i Gaza. Det är denna överenskommelse som nu genomförs. Den är mycket omfattande och gäller sju speciella områden, t.ex. israeliskt-palestinskt samarbete, frisläppande av palestinska fångar och palestinska val. Under några månader efter överenskommelsen utrymdes samtliga städer på Västbanken, förutom Hebron, av israelerna och överlämnades till palestinska säkerhetsstyrkor. januari förra året, alltså för ungefär ett år sedan. EU fick i uppdrag att övervaka och bistå med viss rådgivning. Jag var själv med som valövervakare i Nablus. Valet förlöpte väl. Inga allvarliga incidenter inträffade, och det betyder att palestinierna i dag har ett råd och en ordförande, eller president, som är valda i demokratisk ordning. Det är förstås en styrka i det kommande fredsarbetet. Den senaste överenskommelsen som träffades för bara några veckor sedan gäller staden Hebron, som israelerna nu utrymmer till 80 %. Uppgörelsen var mycket försenad på grund av valet och det följande maktskiftet i Israel, men nu är överenskommelsen träffad. Efter fas två följer nu fas tre i principdeklarationen, som blir den verkligt svåra förhandlingen. Dit hör Jerusalems framtida status, bosättningarna och flyktingfrågan. Om några månader börjar dessa förhandlingar. När det gäller Jerusalem har både israeler och palestinier ett krav. Staden skall vara respektive folks huvudstad. Ett delat Jerusalem, ungefär som vi upplevde Berlin innan muren föll, vore mycket olyckligt. Den öppenhet som trots allt råder i Jerusalem i dag med tillträde till historiska och religiösa platser måste bestå hur det än blir med Jerusalems framtida status. När man nu på allvar börjar diskutera Jerusalem är det viktigt att man i en framtida överenskommelse inte bygger in konflikter och anledningar till konflikter. Bosättningarna är en annan fråga som nu blir föremål för förhandlingar. När man reser i områden där man ser palestinska byar i dalgångar och judiska bosättningar på de omkringliggande höjderna utan några egentliga kontakter mellan de båda folken, inser man lätt de oerhörda svårigheterna som förhandlarna kommer att ställas inför. I Hebron känner de 400 bosättarna ett hot från palestinierna, som är fler än 100 000, medan palestinierna på många andra platser känner sig hotade av bosättarna. Hot, rädsla och osäkerhet om vad andra skall ta sig till är en farlig grogrund som lätt föder våld. Att hitta praktiska lösningar som håller även för svåra påfrestningar är nödvändigt. Men parallellt med dessa samtal måste man skapa förtroende som omöjliggör osäkerhet om vad den andra sidan vill och som minskar rädslan och som möjliggör en framtida samexistens. Herr talman! I dagens regeringsdeklaration ägnas fredsprocessen i Mellanöstern några rader, bl.a. med en hänvisning till att Sverige nu utser en grupp som skall ingå i en internationell närvaro i Hebron under våren. Av de nordiska länderna är det som bekant Norge som är mest aktivt i fredsprocessen. Norge har ju spelat en mycket viktig roll i den senaste processen. Israel har numera avtal med Egypten och Jordanien. Ett avtal med Syrien ser emellertid ut att vara avlägset, även om uttalanden från både Israels utrikesminister David Levy och premiärminister Benjamin Netanyahu i år antyder att man vill lösa frågan om Golanhöjderna under Daytonavtalets princip: land för frihet. Så sent som i söndags träffades Israels premiärminister Netanyahu och palestiniernas president Arafat till ett toppmöte i positiv anda vid gränsstationen Erez, som man kan läsa om. Netanyahu sade efter mötet att det var en lovande början för den fortsatta fredsprocessen, och han tillade att man arbetar i en anda av samförstånd. Det finns alltså, herr talman, åter ett visst fog för att se med optimism på fredsprocessen i Mellanöstern.

Herr talman! Jag är glad över att kabinettssekreterare Jan Eliasson och utrikesministern är här i kammaren. Jag har nämligen några frågor, vilket utrikesministern säkert förstår. De gäller Östtimor. Vi har debatterat detta tidigare. Östtimor är ett glömt kapitel i världens historia, tycker jag, eftersom man efter 21 år inte har löst frågan om självbestämmande. Det är det glömda folket. 200 000 människor på ett mycket grymt och sataniskt sätt. Jag tycker att det som sägs i deklarationen om att man skall intensifiera relationerna och handeln med Asien låter bra. Men jag undrar: På vems villkor? Den frågan kan jag även ställa till Berndt Ekholm. Är det nya kärnkraftverk som vi skall exportera? Det vill ju tyskarna gärna göra. Jag har här en liten redovisning för hur det skall gå till. Det är en rapport som heter The nuclear power plant building: for the shake of civilization. Man vill alltså bygga kärnkraftverk och exportera till Indonesien, som i dubbel bemärkelse är vulkaniskt. Jag kommer alltså direkt från Östtimor och är fortfarande väldigt uppfylld och upprörd över det som jag har varit med om. Man kan säga att jag wallraffade mig in. Om jag hade sagt att jag var politiker skulle jag nog inte ha varit välkommen in. Min kamrat från EU-parlamentet, Patricia McKenna, försökte tidigare ett år att ta sig in, och hon blev stoppad i Bali. Jag kände mig fruktansvärt illa till mods och lamslagen när jag kom till Dili. Ockupationen var påtaglig, och det är märkligt, som jag sade tidigare, att man efter 21 år inte har gjort mer i säkerhetsrådet eller i generalförsamlingen. När jag kom hem läste jag att Portugals ambassadör i Sverige har tagit upp att man redan 1975 tog upp resolution 3485 i generalförsamlingen och resolutionerna 384 och 389 i säkerhetsrådet om att man skulle arbeta för att Östtimor skulle få självbestämmande och att en folkomröstning skulle anordnas om detta. Jag har resolutionerna med mig, som jag har beställt från utredningstjänsten. Nu har jag så enormt stora förhoppningar till Sverige, eftersom jag anser att Sverige nu har en chans när man har kommit in i säkerhetsrådet att verkligen förverkliga dessa målsättningar. Det är väl målsättningar? Och löften skall väl hållas? Jag frågar utrikesministern: Är vi överens om att Östtimor är ockuperat av Indonesien? Är vi överens om att människorna där har rätt till folkomröstning? Det är mina första frågor. Jag anser att vi har ett ansvar. Hur skall vi förvalta det ansvar som vi har, när vi tillsammans med Norge har delat ut fredspris just till två människor som kämpar för Östtimors rätt, nämligen José Ramos-Horta och biskop Carlos Belo. Jag träffade biskop Belo i Östtimor. Han kunde bara intyga att våldet hade trappats upp efter att dessa män hade fått fredspriset. Jag hörde i torsdags att biskop Belo hade åkt runt i Baucau, i Viqueque och i Los Palos - och upptäckt att det var fruktansvärt. Terrorn kändes in på bara kroppen. Och människor försvinner. Jag har en lång lista med namn på människor som bara har försvunnit och som man inte vet var de finns, och familjerna får inte komma och besöka dem på t.ex. militärsjukhus, om de har tagits in där. När jag var där uppmanade katolska kyrkan mig att här i den svenska riksdagen ta upp frågan om att inrätta åtminstone en underkommission för mänskliga rättigheter som FN står för. Det var en av de högsta prioriteringarna. Den man som jobbade med MR-frågor, som hjälpte dem som blev förda till rättegång eller till polisstationen och som skrev akter om de 18-20 åringar som försvunnit och skulle stödja dem vid rättegången var ensam om nio-tio fall om dagen. Den här institutionen inrättades i november. Många människor på Östtimor kände inte ens till att den existerade. Den här mannen satt i ett hörn på biskop Belos gård, där det tidigare hade varit ett daghem. Han vädjade om en underkommission för frågor som rör mänskliga rättigheter. Jag träffade också folk från Röda korset. Man bad om utökad personal för att kunna nå ut i provinserna och jobba med stödjande verksamhet. I Östtimor jobbar man inte bara med att hjälpa dem som sitter i fängelse utan också med vattenprojekt. På så vis får man nära kontakt med folket och kan stödja människorna. Under den tid som jag var där nere dräptes flera människor, kanske tio personer. 30 personer fängslades. Detta intygades av biskop Belo. När han reste runt kunde han nämligen konstatera att så var fallet. Mina frågor till utrikesministern är: Hur skall vi förvalta vårt pund i säkerhetsrådet? Hur kan vi tillsammans med Portugal ta upp de här frågorna utan att störa den dialog som jag vet pågår? Tyvärr inhiberades den något vid bytet av generalsekreterare. Det finns inte någon yttrande frihet över huvud taget i Östtimor. Jag vet att man på svenska ambassaden ofta talar om att NGO-grupper, icke-parlamentariska grupper, fått en chans att uttrycka sig. Man får ge ut böcker om kärnkraften osv. I Östtimor däremot var det inte lätt att få uttrycka vad man kände och tyckte. Där var man hela tiden iakttagen. Man kände en stämning av angiveri. Det var nästan så att människor var rädda för sin egen skugga. Detta är inte något som jag har hittat på, utan flera som under den senaste tiden varit där nere - bl.a. från Röda korset och Caritas - har upplevt exakt samma sak. Det är vår skyldighet att rikta uppmärksamheten mot Östtimor, där fredspriset faktiskt bidragit till ett ökat våld. När det gäller handeln kan jag absolut inte tänka mig att vi över huvud taget funderar på att fortsätta med att sända vapen eller följdleveranser till Indonesien. För mig är något sådant otänkbart. Jag hoppas att det är så för regeringen också. Skulle jag säga att något var värt att sälja i handelssammanhang, så är det ekomodellprojekt.
Herr talman! Jag har stor respekt för Eva Goës engagemang när det gäller Östtimor. Vi har ju haft tillfälle att diskutera den frågan flera gånger här i riksdagen. Jag tror att det är riktigt att säga att frågan om Östtimor höll på att bli en fråga som föll i glömska hos många. Det reparerades rejält genom Nobels fredspris, som ju gick till biskop Belo och José Ramos-Horta. Nu är den internationella uppmärksamheten på Östtimorfrågan återigen mycket tydlig. Vad gör då Sverige? Ja, för det första är vår inställning att vi aldrig har accepterat Östtimors införlivande med Indonesien. Det är alltså det första principiella ställningstagandet. För det andra betonar vi befolkningens rätt att själv få välja sin framtid. För det tredje tror vi att FN spelar en stor roll här. Det gäller då framför allt att stödja FN:s generalsekreterares samtal med Portugal och Indonesien. Finns det andra former genom FN, så kan man vara öppen för sådana. Men man skall komma ihåg att det är en ganska stark splittring inom den alliansfria rörelsen, som betyder mycket i FN. Det är således inte helt lätt att hitta former för FN:s medverkan här. För det fjärde är en viktig sak som vi gör att vi ger bistånd där det går att ge bistånd för att stödja utvecklingen på Östtimor. För det femte gäller det naturligtvis att vi ständigt och jämt uppmärksammar de mänskliga rättigheterna. Det kommer vi att fortsätta att göra. Det finns alltså många sätt att arbeta på. Alla sätten tillsammans betyder inte att vi nu har lösningen, för så enkelt är det dessvärre inte.
Herr talman! Tack så mycket för svaren! Jag skulle också gärna vilja ha ett svar på frågan om man kan tänka sig en underkommission för mänskliga rättigheter. Jag har sett att Sverige har gjort positiva ansatser när det gäller lösningen i Burma och är glad att utrikesministern tog upp den saken. Man har tryckt på i generalförsamlingen, och det internationella samfundet försöker påverka SLORC-regimen, militärregimen, i Burma. Kan man inte göra samma sak här och aktivera och även snabba upp tempot något? Jag är rädd att ljuset annars snabbt slocknar - jag tänker då på fokuseringen på fredspriset - och att man sedan kanske glömmer Östtimor. Dessutom tycker jag naturligtvis att det är viktigt att man tar upp Västsahara, en fråga som länge legat i glömska.
Herr talman! FN har ju fått en ny generalsekreterare. Man måste låta honom både sätta sig in i frågan och ha de första samtalen för att se vad de kan leda till. Samtal förs alltså mellan Portugal och Indonesien. Först därefter går det att bedöma hur man kan gå vidare. Jag har aldrig tidigare hört talas om idén med en underkommission. Därför kan jag inte bedöma om det är en framkomlig väg eller inte.
Herr talman! Jag skall lämna över den långa rapporten till utrikesministern. Jag har försökt hämta fakta i rapporter som jag fått på ort och ställe, även då jag varit på Bali och i Jakarta. Jag har, som sagt, också träffat ambassadören, som har en mycket god medhjälpare som åker över och kontrollerar hur det förhåller sig när det gäller de mänskliga rättigheterna. Han har också förstått att våldet trappats upp. Jag är tacksam för att jag fick göra detta studiebesök vid en av mina studieresor och för att Anders Björck gav mig tillåtelse att åka. Jag ville titta närmare på just förhållandena vad gäller mänskliga rättigheter, demokratiutvecklingen, miljön och vad som händer bakom turismens fasader. Vad som händer är alltså att man satsar på fel teknologi. Man underminerar risodlingar och bygger i stället artonhålsgolfbanor och lyxhotell för de nyrika. Själv bodde jag inte på sådana ställen. Man tror att man måste leva upp till vad som gäller i den västerländska världen. Kärnkraftverk är en sak i det hela. Man tänker bygga elva stycken och börjar med ett. Japan och Siemens i Tyskland slåss om att få leverera. Som tur är har man inte kommit så långt i det arbetet. Jag hoppas att det går genom Miljödepartementet. Jag träffade nämligen också representanter för Miljödepartementet och de säger definitivt nej till kärnkraften. Man tror dock inte att detta går den vägen. Det är väl som vanligt, dvs. att det går via näringspolitiken. Därför tycker jag att det är oerhört viktigt att vi nu, när vi nu säger att handeln med Asien är viktig, markerar vilken sorts handel det är fråga om och vilken sorts bistånd vi vill ge. Jag har från Pierre Schori fått svaret att det gäller bl.a. Östtimorkommittén och Caritas. Det vore mycket intressant om också Amnesty fick in en fot här, för det behövs verkligen.

Herr talman! Det blir tvära kast i en sådan här debatt. Jag tänkte fästa utrikesministerns uppmärksamhet på Sveriges relationer med Taiwan. I mitten av 1800-talet blev Taiwan en plats för internationella handelsmän, och Taiwans hamnar öppnades för utländska affärsmän. Efter det japanskkinesiska kriget tvingades Kina överlämna Taiwan till Japan, men efter andra världskriget återgick Taiwan till Kina. Redan 1912 formades ROC, Republic of China - kinesiska republiken. Men när kommunisterna 1949 tog över lämnade Kinas nationalistregering fastlandet under ledning av general Chiang Kai-shek och slog sig ned i Taiwan. På 1950 och 1960-talen representerade Republic of China hela Kina i internationella sammanhang, vilket gradvis blev oacceptabelt. År 1971 tvingades Taiwan överlämna sin plats i Förenta nationerna till Efter 1949 fick Taiwans ekonomi ett snabbt uppsving inte minst genom ekonomiskt och militärt bistånd från USA. Under nära 40 år befann sig Taiwan i ett militärt undantagstillstånd. Det var restriktioner på utlandsresor och censur. 1979 erkände USA Kinas kommunistregim som Kinas enda lagliga företrädare. Taiwan isolerades alltmer, även om USA fortsatte att ge stöd. Så småningom tilläts oppositionspartier, och undantagstillståndet hävdes 1987. Det första demokratiska valet till parlamentet hölls 1989, och det första demokratiska presidentvalet genomfördes i mars 1996. Ostasien, är i dag världens 20:e största ekonomi, 14:e största handelsnation och erbjuder en köpstark marknad med sina 21 miljoner invånare och tusentals företag. Taiwans näringsliv präglas av mindre och medelstora företag. Taiwan är Sveriges 21:a största exportmarknad. Vår export till landet uppgick till drygt 4 miljarder kronor 1995. Den svenska importen från Taiwan uppgick till drygt 3 miljarder kronor samma år. Ett trettiotal svenska företag är etablerade i landet, och många andra säljer framgångsrikt genom lokala importörer. Taiwan är således en viktig handelspartner för Sverige. Jag anser att de officiella kontakterna mellan våra länder borde utökas. Sverige borde behandla Taiwan på samma sätt som Taiwan behandlar Sverige. Svenska exportrådets kontor i Taipei har en status på hög nivå. Taiwans representationskontor i Stockholm fungerar i realiteten som en ambassad och borde få en bättre behandling. Taiwan har under senare år börjat investera i andra länder. Taiwan är också intresserat av att investera i Sverige. Dubbelbeskattningsavtal mellan våra länder och skattefrihet för Taiwans representation i Sverige skulle underlätta. Taiwan har avtal med andra länder utan att ha diplomatisk status. Dubbelbeskattningsavtal finns med t.ex. Australien och Singapore. Flera länder håller på att diskutera avtal, t.ex. Tyskland, Portugal, Polen och flera av de östeuropeiska staterna. Det är också viktigt för svenska intressen att skapa ett avtal. Om en lösning kommer till stånd kan svenska företag i Taiwan ta hem pengar utan dubbelbeskattning. Hur ser utrikesministern och Socialdemokraterna på behovet av ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Taiwan? Det politiska systemet i Taiwan har genomgått en genomgripande förändring i demokratisk riktning. Det har gått fort i jämförelse med 1960 och 1970-talens politiska struktur. Människors yttrandefrihet och rätt att röra sig fritt var inte begränsad, men pressfrihet saknades i viss mån. Nu har fria val hållits till såväl den lagstiftande kammaren som presidentämbetet. Taiwan är mer demokratiskt än flera andra länder i Sydostasien och har i dag diplomatiska förbindelser med ca 30 länder. Republiken förtjänar en bättre plats i internationella relationer. Taiwan är en demokrati. Varför skulle det inte accepteras? En grundsats i svensk utrikespolitik är att överallt stödja utveckling mot demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Gäller det inte Taiwan? Taiwan har knackat på dörren till Förenta nationerna de senaste fem åren. FN borde tillsätta en ad hoc-kommitté för att studera frågan och hitta en lösning. Sveriges regering borde stödja Taiwans strävan att komma med i internationella organ, bl.a. FN. För ett år sedan, i mars 1996, sade utrikesminister Lena Hjelm-Wallén i ett interpellationssvar: "Från svensk sida ser vi gärna ett ökat deltagande i olika internationella sammanhang av Taiwan. Förutsättningen för detta är dock att det sker i former som kan accepteras både av Peking och av Taipei." Som medlem i FN:s säkerhetsråd har Sverige möjlighet att få till stånd en dialog med Fastlandskina om relationerna till Taiwan. Kommer Sverige att ta vara på den möjligheten? Jag hoppas verkligen det. Taiwan vill inte gå emot fastlandet, men 21 miljoner människor förtjänar att bli representerade. Taiwanesiska folket vädjar till vår känsla för rättvisa. Låt oss inte svika dem!

Herr talman! I en debatt där de mänskliga rättigheterna spelar en viktig roll måste det assyriska folkets öde uppmärksammas. I Västerås och Örebro, i Södertälje och Norrköping lever tusentals assyrier syrianer i Mellanöstern. Många av dem lever ständigt med tankarna på den hembygd de förlorat. De bär med sig saknaden efter mördade släktingar och vänner. De lever med sorg över en kultur på väg att upplånas. I den internationella debatten är det ganska tyst om det assyriska folkets öde. Det finns inga dramatiska exempel på att assyrier/syrianer tagit till väpnad kamp för att slåss för sina rättigheter. Det finns bara en dramatisk vardag där enskilda människor tvingats bort från sina byar, sina hem och sitt historiska arv. Om försoning och vilja att med fredliga medel värna sina rättigheter skall bli den väg som olika minoriteter runt om i världen väljer, då måste det också finnas en insikt hos världssamfundet att det inte bara är de brinnande eldarna som kräver uppmärksamhet utan lika mycket de människor som lider och förföljs i tysthet. Av bortåt 3 miljoner assyrier/syrianer lever 1 miljon i exil. Turkiet var tidigare fosterland för hundratusentals assyrier. I dag finns kanske 10 000 kvar i hela Turkiet. Assyrierna har under striderna i sydöstra Turkiet kommit att utsättas för ett dubbelt tryck i kläm mellan den turkiska militären och den kurdiska gerillan. Många grupper har med hot och våld drivit ut assyrier och tagit deras egendomar. I dag uppskattas assyrierna i sydöstra Turkiet till några tusen. För några årtionden sedan fanns det nära 100 000. Också i Istanbul är förhållandena för assyrierna svåra. Många som tidigare klarade sig bra börjar få det svårare. Man upplever förnedringen av att t.o.m. i legitimationen tala om vilken religion man har. Attityderna mot kristna företagare och handelsmän försämras. Många assyrier lever under oerhört svåra förhållanden i Istanbul. Det finns exempel på att kvinnor tvingas prostituera sig för att kunna överleva och försörja sina barn. Sverige hävdar alla individers självklara rätt att få sina mänskliga rättigheter respekterade. I det ingår också rätten att utan risk för diskriminering få utöva sin religion. Där ingår den enskildes rätt till sin egendom, sitt hem och sin del av jorden. Varje stat är skyldig att skydda sina medborgare och garantera de medborgerliga rättigheterna. Det är viktigt att Sverige ställer upp för assyriernas rätt. Genom vårt medlemskap i EU har Sverige både rätt och skyldighet att tydliggöra assyriernas utsatta situation i överläggningar om hur Turkiet respekterar de mänskliga rättigheterna. Det är en skyldighet vi har gentemot de utsatta assyrier syrianer som lever i vårt land, som känner sorg över att inte våga återvända till sitt hemland, sina hembyar eller sina gamla hem och som våndas över förhållandena för sina vänner och anförvanter i Turkiet. Herr talman! Vi har vid upprepade tillfällen fått del av de svåra förhållandena i norra Irak. I norra Irak lever nu 60 000-65 000 assyrier. Tidigare var det en kvarts miljon. Hundratusentals människor har tvingats på flykt från byar som de har brukat i århundraden. Ankawa har assyrier blivit offer i kampen mellan rivaliserande kurdiska grupper och mellan kurdiska grupper och irakisk militär. De metoder krigsherrar har använt sig av har riktat sig mot en försvarslös civilbefolkning, ofta kvinnor och barn. Herr talman! Det är Sveriges skyldighet att uppmärksamma världssamfundet på det assyriska folkets situation i diskussionen om mänskliga rättigheter i Turkiet, i norra Irak, i Iran och i andra delar av Mellanöstern där de mänskliga rättigheterna för det assyriska folket hotas. Herr talman! Det assyriska folket vill leva i fred och sida vid sida med andra folk i sina hemländer. Den utveckling som har skett i Turkiet kan inte försvaras. Ett folk har nästan utplånats från sina hemområden. Oron över utvecklingen i länder som Iran och Irak är stor. Det är vår skyldighet att med kraft hävda de mänskliga rättigheterna för de grupper som inte själva tar till vapen utan som vill vinna respekt med fredliga medel för sina kulturella och mänskliga rättigheter.

Herr talman! I Turkiet fungerar inte demokratin, enligt vårt sätt att definiera den. Korruptionen är utbredd, och det sker ständiga brott mot de mänskliga rättigheterna. Det råder dessutom ett inbördeskrig i sydöstra delen, med undantagslagar i nio provinser. Byarna bränns och människor flyr, ofta till storstädernas slum. Det handlar om ca 3 miljoner människor, i huvudsak kurder, på flykt i sitt eget land. 3 500 byar har i dag jämnats med marken. Grödorna och jordarna har förstörts, och därmed också försörjningsmöjligheterna. Under 1996 avled, enligt organisationen för mänskliga rättigheter i Turkiet, 190 människor vid utomrättsliga avrättningar eller efter tortyr under häktning. 194 människor försvann bara under häktningstiden. 346 tortyrfall har dokumenterats. 132 journalister och tidningsarbetare häktades. 195 publikationer konfiskerades, och 140 författare, intellektuella och journalister, s.k. samvetsfångar, satt i fängelse. Jag var i Istanbul med den svenska delegationen under FN:s Habitatkonferens i juni och upplevde bl.a. samhällets övervåld mot fredliga demonstrerande kvinnor, anhöriga till försvunna fängslade. Nu i januari ingick jag i en tvärpolitisk riksdagsgrupp som reste till Turkiet tillsammans med Stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet för att följa upp tidigare resor och se hur MR-situationen utvecklas i dag. Vi träffade en rad olika organisationer och betydelsefulla människor. Det var bl.a. UNHCR:s representanter, f.d. parlamentsledamoten Yurtas, ordföranden i parlamentets MR-utskott, professorer och experter i MR-frågor vid Ankara universitet och en av journalisterna på Turkish Daily News, där man skillnad från många andra tidningar är tillåtna att skriva kritiskt om Turkiet. Vi träffade också ordföranden i fackföreningsfederationen Türk-Is, ordföranden i advokatsamfundet, ordföranden i organisationen för mänskliga rättigheter och statssekreteraren på justitieministeriet, bland många andra personer där. Efter att först inte ha varit inbjudna fick vi en inbjudan under vårt besök i Turkiet. Vi träffade i Turkiet läkarorganisationen och journalister i organisationen Progressiva journalister. Vi träffade stiftelsen för mänskliga rättigheter och läkarna för centret för tortyroffer i Istanbul, men också bl.a. den ortodoxa syriska biskopen i Istanbul. Jag vill här instämma i det Inger Lundberg anförde angående assyrierna/syrianerna och den situation de lever under, även om det är förhållandevis liten grupp, om jag nu samtidigt talar om kurder. Det huvudsakliga intrycket vi fick under resan till Ankara och Istanbul nu i januari är oerhört deprimerande. Turkiet lever inte upp till konventionen om mänskliga rättigheter eller konventionen mot tortyr, de internationella konventioner man skrivit under. Vi fick en mängd informationer som gjorde oss mycket besvikna. Det kurdiska folket, den största folkgruppen som inte räknas som en minoritet i Turkiet, är ständigt i kläm mellan PKK och det statliga förtrycket. Situationen är akut och positionerna väldigt låsta. Den officiella hållningen var entydig. Först skall terroristerna - vilket är liktydigt med PKK - elimineras. Först därefter kan man tänka sig att diskutera situationen. Det med hot och våld genomförda byvaktssystemet i det kurdiska området som ställer kurd mot kurd är ett system av skräck och terror som lämnar allt tal om mänskliga rättigheter långt bortom verkligheten. Vi kommer alla ihåg att 13 människor hungerstrejkade till döds i somras på grund av förhållandena i fängelserna. Sammanlagt omfattade hungerstrejken till slut 2 000 människor. Förändringarna som utlovades i det sammanhanget låter emellertid vänta på sig, och priset blev högt. Den som är kurd, och kanske bara därmed får en terroriststämpel på sig i Turkiet, har mycket små möjligheter att bli rättvist och mänskligt behandlad i häktet och fängelset. Hon eller han är ofta dömd på förhand. Herr talman! Det finns ändå ljus i detta mörker. Goda krafter arbetar för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna, och människor utsätter sig själva dagligen för stora risker. Vi mötte många människor under vår resa som just utsatte sig för sådana risker, och det inger trots allt hopp för framtiden. Självklart behövs det stöd utifrån. Det krävs att omvärlden engagerar sig. Vi måste markera hårt när vi känner att våra medmänniskor behandlas omänskligt och själva livet inte tycks värderas alls, och detta varhelst det händer. Vi måste protestera och visa vad vi inte kan acceptera men samtidigt också försöka att hjälpa till att hitta vägar till dialog och konfliktlösning, och inte vända ryggen till eller stänga dörren helt. Det är en demokratisk skyldighet, menar jag, att erbjuda stöd och hjälp för en mänskligare utveckling i Turkiet. I en interpellationsdebatt med utrikesministern för en kort tid sedan här i kammaren var vi flera som föreslog ministern att ta initiativ till någon form av medlaruppgift i den kurdiska frågan, gärna tillsammans med övriga nordiska länder. Vi måste fortsätta att göra vad vi kan för alla de människor som nu offras i det dolda och hemska inbördeskriget. Jag vädjar alltså till utrikesministern och till regeringen att aktivt förstärka insatsen för en fredlig utveckling i Turkiet och att ta initiativ. Sverige måste kräva att Turkiet som medlem av Europarådet, FN och OSSE omedelbart lever upp till de principer man har skrivit under. Om den turkiska regeringen och myndigheterna där inte är villiga att göra detta, återstår enligt min mening olika former av sanktioner. EU kan t.ex. bryta avtalet om tullunionen som gäller sedan den 1 januari 1996. Olika bojkottaktioner kan inledas, t.ex. turistbojkott. Sverige kan också föreslå en tillfällig suspendering, ta ifrån Turkiet rösträtten i Europarådet eller t.o.m. ta upp frågan om uteslutning. Även i FN måste då frågan snarast upp på dagordningen, menar jag. Men låt oss hoppas att sådana här sanktioner trots allt inte skall behövas och att den turkiska regeringen öppnar dörren för diskussioner om en fredlig lösning på kurdfrågan och för en positiv demokratiutveckling. Herr talman! I interpellationsdebatten häromveckan nämnde utrikesministern en förhoppning om ett s.k. associationsrådsmöte mellan EU och Turkiet, där alla frågor formellt skulle kunna diskuteras, alltså även MR-frågor. Hur ser dessa mötesplaner ut i dag? Blir mötet av? Jag skulle vilja veta vad utrikesministern väntar sig av ett sådant möte. Utrikesministern sade också att ett nordiskt utrikesministermöte skulle hållas i början av denna månad i Oslo. På de mötets dagordning stod situationen i Turkiet. Har mötet hållits? Jag utgår ifrån det. Vad framkom i just den här frågan? Sverige får inte tumma på försvaret av de mänskliga rättigheterna. Vi måste försöka driva dessa frågor varhelst i världen de uppträder - här hemma eller långt borta, på alla nivåer och i alla tänkbara sammanhang. Turkiets utsatta och lidande människor får vi inte överge. Det är vårt demokratiska ansvar och vår medmänskliga skyldighet.

Fru talman! Som flera talare har nämnt är den bristande respekten för mänskliga rättigheter i Turkiet ett stort problem. Det är något vi ofta har att tala om inom EU, eftersom EU har ett särskilt samarbetsförhållande med Turkiet, formellt också ett tullunionsavtal. Av detta följer också diverse andra saker. Dessa andra saker, t.ex. bistånd till Turkiet, har dock inte kunnat förverkligas. Det handlar om Turkiets del i avtalet, nämligen att visa att man skall förändra lagstiftning som har med mänskliga rättigheter att göra. Den delen av avtalet har inte fullföljts på det sätt som vi hade önskat oss. Genom framför allt Europaparlamentets försorg har därför en blockering lagts på de finansiella protokollen. Jag tror att EU ändå kan vara det bästa sättet att påverka Turkiet. Därför vill jag gärna se att ett s.k. associationsrådsmöte med Turkiet blir av. Det innebär att man går igenom hela avtalsområdet med Turkiet, men viktigast är att vi får diskutera mänskliga rättigheter och demokrati. Jag hoppas att det skall bli ett sådant möte under våren. Jag är inte säker på om något datum har fastställts, men det har talats om april månad. De nordiska utrikesministrarna träffades förra veckan, och då diskuterade vi också Turkiet. Vi enades om att göra vad vi kunde i de organisationer vi gemensamt är med i, alltså Europarådet och Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa, och naturligtvis också inom EU. Vi menar att situationen är sådan att vi inte kan känna oss nöjda. Förhållandena för mänskliga rättigheter i Turkiet är oacceptabla, även om vi också vet att Turkiet är hårt drabbat av terrorism.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag ställde också frågan vad ni utrikesministrar kom fram till i frågan om Turkiet. Jag hade en fråga dessförinnan som handlade om att ta initiativ till någon form av medling. Diskuterade utrikesministrarna detta, eller kom det inte upp på dagordningen?
Herr talman! Medling måste begäras av de parter som är inblandade i en konflikt, annars är det meningslöst. Hittills är det ingen som bett om medling av oss. Jag tror att frågan är mycket mer intern i Turkiet. Det är riktigt att den måste lösas genom att parterna sätter sig ned tillsammans. Det är den enda möjliga lösningen på en sådan konflikt. Men ännu är det ingen som önskar blanda in någon utanförstående i detta.
Herr talman! Utrikesministern! Som jag sade i mitt anförande är ju positionerna så låsta där nere. Man är oerhört oresonlig, och man lämnar inte en enda liten öppning för diskussion och dialog. Jag önskar någon form av initiativ bara för att vi skall kunna sträcka ut handen och säga: Här finns vi. Vi ställer upp, och vi kommer att göra allt vad vi kan för att hjälpa till i den här situationen. Jag tror inte att man kommer och frågar nordiska utrikesministrar om detta, utan det initiativet måste tas härifrån.

Herr talman! Avstånden i världen krymper. En svensk rörde sig för hundra år sedan 500 meter varje dag. I dag rör han sig fyra mil om dagen. I varje större naturkatastrof finns minst en svensk med bland de involverade. Vi är del av en världshandel, vi är del av en global marknad och vi har ett informationsflöde där CNN och BBC på efter några minuter kan rapportera alla väsentligare händelser världen över till de svenska hemmen. I denna förändrade värld fordras naturligtvis förändringar också av Sveriges utrikespolitiska arbete. Vi har sett hur man förtjänstfullt har gjort förändringar inom Utrikesdepartementet. Man har ändrat inom centralkansliet och samordnat den politiska bevakningen, handelssidan, biståndssidan och skapat förutsättningar för ett konsekvent och samordnat samarbete gentemot de olika regionerna i världen. Nu återstår själva utrikesrepresentationen, som i mitt tycke har många drag kvar från hästskjutsarnas och segelfartygens dagar. Man ägnar sig åt att skicka hem långa, omfattande skriftliga - och dessutom hemliga - rapporter om vad vi alla såg i CNN fjorton dagar tidigare. Detta sätt att lägga tonvikten vid rapporterna hem i stället för på arbetet på platsen, vilket är ganska karaktäristiskt för den svenska utrikesrepresentationen, torde behöva en översyn. Våra ambassader i de nordiska länderna och i EU länderna är ganska omfattande organisationer. Där är det närmast så att ambassadörerna endast vet om att ett statsråd är på plats om de skulle råka träffas på flygplatsen. Beslut och överläggningar med dessa länder som kommunikationsmässigt står oss så nära sker ju direkt mellan berörda ministrar eller i Bryssel. Ambassadens roll är inte vad den var när den byggdes upp en gång i tiden. Från våra ambassader behöver vi få kvalificerade bedömningar från erfarna diplomater och inte sådana nyhetsrapporteringar om valresultat och parlamentsbeslut som vi i stor utsträckning förses med av de nuvarande ambassaderna. Ett litet land i starkt behov av tillväxt är naturligtvis väldigt beroende av sin export. Sverige är ett litet och exportberoende land och därför borde ambassaderna kunna vara helt andra resurser än vad de är i dag. Man ser nu hur olika länder, t.ex. Holland, Tyskland och Frankrike, satsar på att använda sina ambassader som viktiga instrument för att främja utrikeshandeln, att stödja exportföretagen och att stimulera utländska investeringar i hemländerna. Jag tror att vi från svensk sida borde sikta på att finnas med ambassader och med representation i betydligt fler länder, men med betydligt mindre ambassader och med en annan inriktning än vi har i dag. Ambassadörerna har en lysande förmåga att bygga upp kontaktnät med politiker, förvaltningar och industrier. Jag tror att längre stationeringar vore bra, och jag tror att residensen och representationen där då skulle spela en betydligt större roll än mycket av det som för närvarande görs i själva ambassadkontoren. Jag tror dessutom att man skall tillåta en betydande flexibilitet när det gäller utformningen av våra ambassader. En del, t.ex. de som sysslar med EU och FN skall naturligtvis koncentreras på den politiska sidan, en del - de flesta tror jag - skall koncentreras på handelssidan och en del huvudsakligen vara biståndsambassader. Jag tror att den här likformigheten är onödig att upprätthålla. Det är viktigt att komma ihåg att en hel del ekonomiskt viktiga och för svensk utrikeshandel viktiga orter inte är huvudstäder. Det är därför angeläget att se på möjligheterna med svenska generalkonsulat på dessa orter. Jag tänker på städer som Shanghai, Chicago och Los Angeles. Det finns också andra städer där man ganska enkelt skulle kunna ha en svensk närvaro genom konsulaten, som jag tycker att vi använder alldeles för litet. De kan göra annat än att bara stämpla visumhandlingar. Våra honorärkonsuler är ofta affärsmän och jurister. De kan affärer och de är entusiastiska för vårt land. De jobbar och sliter för en Nordstjärna som de själva får betala i efterhand. De borde kunna ge ett viktigt bidrag även för svensk affärsverksamhet. Vi kan se hur man i andra länder, t.ex. Tyskland och Holland, skolar in sina företrädare vid utlandsrepresentationerna i ekonomi och marknadsföring och försöker ge dem företagserfarenhet. Jag tror att här finns någonting som vi i Sverige också skulle kunna ta till oss i en översyn av vår utrikesrepresentation. Ambassadörerna är viktiga resurser och viktiga dörröppnare som kan ge kontakter med politiker, myndigheter och företagare i de länder där de är verksamma. På det viset kan de också bli en viktig resurs för svensk utrikeshandel. De har en helt annan social förankring än Exportrådets tjänstemän. Herr talman! Sammanfattningsvis tror jag att Sverige behöver fler och mindre ambassader där huvuduppgiften inte så mycket skall vara att rapportera hem som att stimulera och stödja Sveriges intressen på platsen.

Herr talman! Det nordiska samarbetet är väldigt viktigt. Jag tror att de nordiska frågorna måste öka i proportion i riksdagens arbete. De borde också få ett större utrymme i arbetet med de europeiska frågorna. 1996 ser man att fyra sidor handlar om nordiskt samarbete och hundra sidor rör Europafrågor. Risken är att detta också speglar det engagemang som finns i de olika typerna av frågor. Jag hoppas att det inte är så, utrikesministern, men risken finns att detta är en rättvisande bild. Jag tror att vi här i Sveriges riksdag borde kunna prioritera de nordiska frågorna åtminstone något. Det nordiska samarbetet har haft en stark förankring hos de nordiska befolkningarna. Vår gemensamma kultur och historia ger oss en naturlig samhörighet. Till skillnad från EU har vi kunnat satsa på viktiga folkliga frågor, långt ifrån den byråkrati och de institutionella byggen man har inom EU. Det nordiska samarbetet är mer nära och folkligt. För att lyckas med att förbättra det nordiska samarbetet tror jag vi måste utveckla organisationen något. En ny och spännande förändring som gjorts i Nordiska rådet innebär att de politiska partierna nu prioriterats. Jag hoppas att detta leder till ett nytänkande och en nytändning i det nordiska samarbetet. Jag tror också att vi genom att arbeta mellan partierna kan försöka få bort revirtänkandet och bevakandet av de egna ländernas intressen och på så vis bredda förståelsen något. Det är viktigt att arbeta på flera nivåer samtidigt; mellan partierna, mellan parlamenten, på regeringsnivå och genom folkrörelserna. Det sistnämnda är en viktig del i det nordiska samarbetet där vi kan hjälpa till. Den vänstersocialistiska gruppen där Vänsterpartiet ingår har lagt fram ett förslag som även kan ge kvinnoorganisationerna möjlighet att söka bidrag genom Nordiska rådet för projekt i Nordens närområde. Det man tänker på först är kanske de baltiska länderna. Detta är ett led i att förstärka jämställdhetsarbetet mellan våra länder. Jag hoppas att förslaget, som nu har lagts fram i Nordiska rådet, kommer att behandlas positivt. Förslaget lyfter fram frågan om samarbetet som behövs mellan de ideella föreningarna och organisationerna i våra närliggande länder. Jag skall beröra kvinnorepresentationen i de baltiska ländernas parlament, som är väldigt låg. Kvinnornas deltagande i de parlamenten är mellan 6 och 9 %. Det gläder mig väldigt mycket att man i Valmiera nu i sommar kommer att hålla en nordisk-baltisk konferens om jämställdhet. Detta är ett steg i rätt riktning. Folkrörelsetraditionen i Norden är en stor tillgång. Jag tror att den verkligen har hjälpt till att behålla och bevara vår demokrati. I det lilla - i studiecirkeln, i lokalsamhället - har vi arbetat fram en stabil grund att stå på. Detta är någonting som vi genom det nordiska samarbetet skall försöka sprida i våra kontakter med länder som är i uppbyggnadsskedet av sin demokrati. Det gäller bl.a. de baltiska länderna och Ryssland men även länder utanför Europa. Samarbetet har inga gränser. Om man kan tala om exportpolitik i dessa sammanhang så är det bra om vi skulle kunna exportera vår svenska folkrörelse. Med andra ord skall det nordiska samarbetet inte bara begränsas till frågor som rör de nordiska länderna; den nordiska kulturen, den nordiska arbetsmarknaden, film och TV områdena, närmiljöfrågor osv. Samarbetet bör ytterligare utvecklas till att gemensamt agera i EU och FN Jag tycker att detta är särskilt viktigt nu när inte alla nordiska länder är medlemmar i EU. Genom att ge ökad tyngd åt det nordiska samarbetet kan vi ge dem en plattform att agera från med större styrka än vad man kan göra som enskilt land. På något vis tycker jag att det känns riktigt att vi i Sverige, som är med i EU, även kan hjälpa Norge och Island att driva dessa frågor i EU. Herr talman! En fråga som vi skulle kunna samarbeta kring är hur vi kan rikta de ekonomiska sanktionerna mera rätt. Det gäller t.ex. Irak. Det är en fråga som har diskuterats tidigare här i dag. FN:s säkerhetsråd beslöt efter Irak-Kuwait-kriget om en fullständig handelsbojkott av Irak i syfte att förmå den irakiska regeringen att göra sig av med sina massförstörelsevapen. Nu har det gått sex år sedan handelsbojkotten mot Irak infördes. Fortfarande sitter krigets anstiftare Saddam Hussein vid makten, och fortfarande finns det massförstörelsevapen kvar i Irak. Regimen sitter alltså kvar medan folket får lida helvetiska kval utan mediciner, mat och kläder i tillräcklig omfattning. Här skulle vi verkligen kunna göra någonting i Nordensamarbetet. Vi skulle kunna samordna våra länders politik när det gäller handelsrestriktionerna. Jag tror att vi skulle kunna förändra situationen genom ett samarbete för att försöka hjälpa de drabbade folken. Gemensamt skulle vi kunna ta fram en handlingsplan så att barnen och den bofasta befolkningen inte behöver lida på grund av sanktionerna som i första hand vänder sig mot regimen och inte mot folket. Vi skulle kunna göra mer tillsammans än som enskilt land. Vi skulle kunna använda det nordiska samarbetet även i kampen för mänskliga rättigheter och demokratisering i hela världen, inte bara i Norden. I morgon kommer Nordiska rådet att diskutera den nordiska förankringen i riksdagen. Jag hoppas att utrikesministern kan delta i det seminarium som vi har i morgon eftermiddag. Jag hoppas också att utrikesministern delar min uppfattning i dessa frågor.

Herr talman! Under dagens debatt har flera talare berört Sveriges samarbete med Central och Östeuropa. Det var våren 1995 som regeringen lade fram ett förslag till nytt program för Sveriges samarbete med Central och Östeuropa. Utrikesutskottet framhöll i sitt betänkande att samarbetet intar en central plats i svensk utrikespolitik och att det är ett grundläggande svenskt intresse att utvecklingen i dessa stater leder till en fördjupad demokratisk kultur, ekonomiska och sociala framsteg, förbättrad miljö och en ökad öppenhet mot omvärlden. Samarbetet syftar till att främja säkerheten, demokratin och en bärkraftig utveckling i hela Europa. Utskottet konstaterade att en mångfald kontakter håller på att utvecklas med dessa länder och att samarbetet inte enbart sker genom centrala myndigheter utan utvecklas på en mängd olika nivåer i det svenska samhället. Enskilda organisationer, folkrörelser, kommuner och andra regionala organ spelar en viktig roll i samarbetet. Fyra mål ställdes upp, nämligen att främja en säkerhetsgemenskap, att fördjupa demokratins kultur, att stödja en socialt hållbar ekonomisk omvandling och att stödja en miljömässigt hållbar utveckling. I juni 1996 fastställde dessutom regeringen riktlinjer för jämställdhet i utvecklingssamarbetet med tredje världen och i samarbetet med Central och Herr talman! Som utskottet påpekade i sitt betänkande är det viktigt att det samarbetet utvecklas på en mängd olika nivåer. Jag tänkte därför ta tillfället i akt och berätta om det samarbete som har utvecklats i min hemkommun Hudiksvall - inte för att det samarbetet är unikt utan snarare för att lyfta fram ett av många goda exempel på det samarbete som pågår runt omkring i vårt land. Det handlar om utrikespolitik som av tradition skötts på diplomatisk nivå, men som nu håller på att bli en fråga med stark lokal förankring. Hudiksvalls kommun samarbetar med Rakke kommun i Estland. Rakke är en liten kommun med Rakke med 1 432 invånare. Den ligger vid järnvägen mellan Tallinn och Tartu. En sovchos och en kalkstensfabrik var tidigare de största arbetsgivarna i kommunen. Sovchosen delas nu upp till privata jordbruk, och kalkfabriken, som varit nedlagd sedan 1992, drivs sedan ett halvår i mindre skala. I kommunen finns tre skolor, en lågstadieskola, en grundskola och ett gymnasium. En del av kommuninvånarna arbetar med skogsarbete. Det finns 25 privata jordbruk och flera privata företag. Kommunförbundet kontakt med Rakke kommun redan våren 1993. Länsstyrelsens och Kommunförbundet ville kanalisera kommunernas engagemang till Gävleborgs vänlän Väst Viru län. Enligt önskemål från Rakke beslutade Hudiksvalls kommunstyrelse i full politisk enighet i november 1993 att påbörja ett utbyta kommunerna emellan. Det handlade framför allt om att förmedla kontakter och ordna studiebesök för erfarenhets och kunskapsutbyte. Hudiksvalls kommun deltog med personal och förtroendevalda, och tjänstemän från Rakke besökte Hudiksvall. Forsa folkhögskola, som också ligger i Hudiksvalls kommun, har tagit emot ett stort antal lärare som deltagit i språkundervisning och gjort studiebesök i kommunens skolor. En lärare från folkhögskolan har varit i Rakke och undervisat i språk. Jordbrukare i Hudiksvall tog emot fyra unga jordbrukare från Rakke som praktikanter under tre veckor sommaren 1994. De kontakter som då knöts varar ännu. Värdfamiljerna från Hudiksvall har varit på besök i Rakke. År 1995 skänkte Hudiksvalls kommun två brandbilar till kommunen i Estland. Vid överlämnandet fick brandmännen i Rakke en kort utbildning om bilen, och senare var två brandmän i Hudiksvall för utbildning och studiebesök. Även på det kulturella området har samarbete förekommit. En jazzgrupp som består av musiker från Hudiksvall och Estland har med stöd från kommunen gjort turnéer både i Sverige och i Estland. Jag anser att det är oerhört viktigt att ungdomar har möjlighet att knyta kontakter över gränserna. Detta skapar förståelse hos dem för de problem och den kultur som finns i våra grannländer och ute i världen i övrigt. Hudiksvall har varje sommar ett utbyte av feriearbetande ungdomar med de nordiska vänorterna Namsos, Kaskö och Maribo. Sommaren Det samarbete som jag nu berättat om hade alltså redan inletts innan regeringen och riksdagen beslutade att avsätta medel till samarbetet med staterna i Central och Östeuropa. Tack vare det beslutet blev det möjligt för kommunen att utveckla och intensifiera samarbetet. Kommunstyrelsen beslutade i januari 1996 att stödja något eller några av de projekt som Rakke kommun framfört önskemål om. Kommunstyrelsens ordförande i Rakke besökte Hudiksvall våren 1996 för att diskutera tänkbara projekt. Han framförde önskemål om att få samarbeta kring socialvård, miljö, energi och demokratiutveckling. Man ville lära sig hur socialvårdssystemet fungerar i Sverige, hur man tar hand om föräldralösa barn, missbrukare och deras barn, åldringar och handikappade, vilka hjälpmedel som finns för handikappade och hur man planerar för den egna socialvårdens utveckling. Det ledde till att en plan för detta samarbete utarbetades. Personal från Hudiksvall besökte Rakke under våren 1996 för att diskutera hur arbetet skulle läggas upp. I november 1996 reste fem tjänstemän från äldreomsorgen, individ och familjeomsorgen och omsorgen om utvecklingsstörda till Rakke. Där genomfördes en fyra dagars utbildning som inleddes med en diskussion om demokratiskt styrelseskick, lokal demokrati och offentlighetsprincipen. Därefter gav man en introduktion om vår socialtjänstlag, hälsooch sjukvårdslagen, äldreomsorg, individ och familjeomsorg, missbruk och handikappomsorg. I utbildningen deltog omsorgsarbetare, lärare, logoped, omsorgschef, hemmafruar - bl.a. en kvinna med ett utvecklingsstört barn - och dessutom en redaktör från lokaltidningen. Steg två i den här utbildningsplanen innebar att omsorgschefen från Rakke under en vecka i slutet av januari i år fick möjlighet att fördjupa sina kunskaper om vårt sociala system, och därefter kom även de övriga deltagarna till Hudiksvall. I söndags avslutades steg tre i den planerade utbildningen. De tolv som deltog i utbildningen hade då under en dryg vecka studerat verksamheten på det sociala området i Hudiksvall, och gruppen hade då också utökats så att även en kvinnlig jurist som arbetar i Rakke kommun deltog. Rakke kommun ligger inom ett vattenskyddsområde, Pandivere, som är föremål för skyddsåtgärder. Området består av de bästa jordarna i Estland och var under Sovjettiden hårt exploaterat av intensivt jordbruk. Undermålig avlopps och avfallshantering har bidragit till kraftig förorening av såväl yt som grundvatten. För att förbättra förhållandena har tio kommuner i området startat ett projekt för åtgärder inom avloppsvattenhantering, renhållning, sanering av gamla militärbaser, miljöövervakning, planering och utbildning. Rakke kommun är framför allt engagerat i ett delprojekt som handlar om avfallshantering. Det är här som Hudiksvalls kommun kan bidra med erfarenhetsutbyte i ett första skede. Bl.a. kommer en sopbil att transporteras till Rakke. Personal från Hudik Kraft har besökt Rakke för att diskutera energifrågor. På det området vill man ta del av vårt kunnande när det gäller tekniska lösningar för att bl.a. klara en energisnålare uppvärmning av bostäder. Både i fråga om miljö och energifrågor är man ännu bara i ett inledningsskede, men intresset för samarbetet är mycket stort hos kommunens personal. Det finns ett stort personligt engagemang hos många tjänstemän, vilket underlättar arbetet. Demokratifrågor och jämställdhetsfrågor går som en röd tråd i det här samarbetet. Det är framför allt kvinnor som deltagit i samarbetet på det sociala området. Diskussioner om demokrati och svenska kvinnors deltagande i arbetslivet och politiken blir en självklar del av samtalen som förs. I och med att det är möjligt för kvinnorna från Rakke att besöka Sverige ser de också att demokratin och jämställdheten fungerar i praktiken och inte bara är något som vi talar om. Något som är oerhört positivt i det här samarbetet är den starka folkliga förankring det har. När besökare kommer från Rakke är de i stort sett varje kväll inbjudna till familjer i Hudiksvall. Det är både tjänstemän och förtroendevalda som står för värdskapet och det knyts vänskapsband som består. Det är också viktigt att poängtera att det är ett samarbete som inte är enkelriktat. Herr talman! Som jag sade inledningsvis har jag inte valt att berätta om samarbetet med Rakke för att det är unikt, utan för att det av förklarliga skäl är det som jag bäst känner till. Men det fungerar på liknande sätt i många kommuner runt om i Sverige. Genom att medel har ställts till förfogande blir det möjligt för kommuner och organisationer att fördjupa samarbetet på ett sätt som leder till ökad folklig förankring och stor förståelse för att säkerhets och förtroendeskapande samarbete leder till gemensam fred och säkerhet och till varaktig välfärd för oss alla.

Herr talman! Det har varit en lång debatt i dag och den är inte riktigt slut än. Trots att det har sagts mycket som har varit intressant och bra under hela den här debatten har jag ändå känt att det har saknats något. Det är miljöperspektivet. En del har nämnt det och jag tror att många är medvetna om det. När det gäller den hotbild och den värld som jag ser i dag handlar det till stor del om miljön. Jag säger inte det för att jag är någon miljöfundamentalist och inte kan prata om någonting annat. Det är inte riktigt så enkelt. Tittar vi på tidigare konflikter i vår värld har det till stor del handlat om olja, och man har bråkat om mineraler, guld osv. Jag tror att det i framtiden, liksom just nu, kommer att handla mycket mer om resurser - mat, vatten, odlingsmark osv. Jag tror att vi måste försöka se de här nya mönstren. De är inte lika tydliga för oss, därför att vi inte på samma sätt är vana vid den typen av konfliktbakgrund. Men vi måste lära oss att se dem, eftersom de kommer att bli allt tydligare. Ett av de stora problem vi står inför är ju befolkningsökningen. På något sätt kommer vi antagligen att kunna hejda den befolkningsökning vi ser i dag. Frågan är bara vad som kommer att hejda den. Är det vattenbristen? Är det miljöförstöringen? Kommer vi att dö av kemikalier, utsläpp, kärnkraftsolyckor? Är det direkt livsmedelsbrist och svält som kommer att drabba oss? Är det epidemier? Eller är det politisk planering som faktiskt kan hejda befolkningsökningen? Det kanske skulle vara det bästa - utbildning och familjerådgivning. Behöver vi kanske en ökad medvetenhet om social och ekonomisk rättvisa, behöver vi fördela de resurser vi har? Är det det som kommer att göra det möjligt? Eller är det kanske rent av krig? Kommer vi att döda varandra och därmed begränsa befolkningsökningen? Många av de här scenarierna är ju inte så roliga att över huvud taget diskutera. Men jag tror att vi måste fundera över dem i alla fall. Det finns några konflikter som jag har funderat kring. Rwanda är en sådan konflikt. För de allra flesta handlar konflikten i Rwanda om etniska, historiska och kulturella problem. Jag funderar på om det kan vara helt andra saker också, eller kanske bara andra saker. Rwanda. 44 år senare bodde det 8,8 miljoner människor i Rwanda. Det är tre gånger så många. Där föddes också flest barn per kvinna i världen under en period. Trots att produktionen av mat ökade, minskade den per person med nästan 50 % från 1960 till 1990. Då skall man komma ihåg att levnadsnivå och matkonsumtion inte var så hög från början. Rwanda är också ett av de 27 länder i världen som har svårast problem med vattenbrist. Kan man kanske tänka sig att de här sakerna är en större anledning till de konflikter som blossade upp? Jag tror att det är så. Även om en del hävdar att det är en del av konflikten tror jag ändå att vi måste fundera över det. På samma sätt tror jag att man kan dra paralleller till konflikten i det forna Jugoslavien. Där handlade det inte om matbrist, utan om ekonomiska resurser. Till skillnad från tidigare konflikter om olja eller så, handlade det här om arbetstillfällen, ekonomi och om fattigare och rikare delar av samma land. Det är säkert inte den enda anledningen, men en av dem. Det finns väldigt många fler runt om i världen som har börjat prata om att social och ekonomisk rättvisa och demokrati är förutsättningar för konstruktivt miljöarbete. Jag skulle vilja säga att det faktiskt också är tvärtom. Konstruktivt miljöarbete är en förutsättning för demokrati och social och ekonomisk rättvisa. Vi måste börja se kopplingarna åt andra hållet också. Det har precis kommit en skrivelse med en redovisning av miljöarbetet, som ju egentligen inte alls handlar om detta. Där skriver regeringen att en förstärkt fördelningspolitik är ett viktigt instrument för en hållbar utveckling. Jag önskar och hoppas att det här inte är tomma ord. Det måste vara så att de resurser som vi har gemensamt på jorden fördelas mer rättvist. Tyvärr ser det inte ut så i dag - inte i Sverige och inte i världen. Löneklyftorna i Sverige ökar, och klassklyftor och internationella klyftor i världen ökar. Förhållandena när det gäller resursförbrukningen har inte förändrats. 20 % av världens befolkning konsumerar fortfarande Allt det här finns kvar. Därför är det så viktigt att de ord som jag ändå tror att vi har lyckats formulera i Sverige förvandlas till konkret verksamhet. Det finns faktiskt några konflikter som vi kan se framför oss. Kina är ett land med en enorm utveckling. Landet har 22 % av jordens befolkning eller ungefär 1,2 miljarder människor, vilket är ganska mycket. Vad gäller miljön har Kina 7 % av världens dricksvatten och 3 % av skogarna. Visserligen ökar inkomsterna i Kina, men de fördelas på ett sådant sätt att klyftorna mellan människorna ökar. Konsumtionen i Kina ökar, men ökningen sker hos ett fåtal personer. Mellan 1949 och 1989 ökade vattenförbrukningen i Kina sex gånger. 87 % av det vatten som man använder går till jordbruket. Man odlar mycket ris, och 80 % av spannmålsproduktionen kräver konstbevattning. Det är en ohållbar situation med tanke på det behov av dricksvatten som alla de människor som föds i Kina kommer att ha. Samtidigt är en stor del av Kinas vatten förorenat. 60-70 % av vattenunderskottet beror på direkta miljöproblem i landet. Det förekommer också andra konkreta problem. Man gör om jordbruksmark till industrimark, helt enkelt därför att man tjänar mer pengar på det, vilket minskar produktionen av spannmål o.d. Man förbrukar jorden, brukar den inte. Vi kommer antagligen att tydligt få se olika typer av konsekvenser av detta längre framöver. Jag säger inte att det kommer att bli inbördeskrig i Kina, men förutsättningarna för det blir större om människor inte har vatten för dagen, inte kan bruka sin jord osv. Jag vill till regeringens representanter i dag ställa frågor om vad man tänker göra åt detta och hur man funderar kring det, och jag vill mycket gärna att ni svarar på dem. Jag tror att den här problematiken måste bli en integrerad del av vårt arbete. Miljön får inte bli något vid sidan om, något som vi lägger till därför att det låter bra eller för att locka unga människor att tycka att utrikespolitik är kul. Miljön är en mycket central del i den utrikespolitiska debatten och måste fortsätta att vara det. Bortser vi från denna kugge i maskineriet, tror jag att många saker kommer att fungera väldigt dåligt. Under den debatt som har förts har regeringens representanter och andra här i kammaren sagt väldigt bra saker, men jag vill ändå anlägga detta perspektiv, så att det inte glöms bort. Sverige måste också vara med om att förebygga konflikter, inte bara rycka ut med akut hjälp när sådana har blommat ut. Det handlar då om fördelningen av jordens resurser, om rättvisa, om miljöfrågor, om demokrati och om befolkningsökning. Utan att beakta många av dessa faktorer tror jag att vi över huvud taget inte kan diskutera NATO eller något annat. Har människor ute i världen inte mat och vatten för dagen, spelar det heller inte så stor roll om Sverige är med i NATO eller inte. Det är visserligen en helt annan diskussion, men människors grundläggande förutsättningar för att överleva och leva ett värdigt liv är basen för utrikespolitiken.

Herr talman! I dagens värld angår allt alla. Jag uppskattade mycket utrikesministerns betoning av helhetsperspektivet i den utrikespolitiska deklarationen. Jag uppskattar också mycket att hon fortfarande sitter kvar i kammaren efter nästan en hel dags debatt för att lyssna på mig och kanske även på den siste talaren. Det är en stor ära för mig. Svensk utrikes och säkerhetspolitik skall bidra till fred genom att komma till rätta med de bakomliggande orsakerna till konflikter, t.ex. ekonomiska orättvisor, miljöhot, kränkningar av mänskliga rättigheter, ofrihet och bristande framtidstro, framhålls det i deklarationens avslutande ord. Men trots att de ekonomiska orättvisorna nämns allra först bland de bakomliggande orsakerna, tycker jag inte att det har varit så mycket tal om just dem i den utrikespolitiska debatten, och jag vill därför ta upp dem i mitt anförande. Jag var förra veckan på en konferens i Costa Rica på inbjudan av Världsbanken. Dess ämne var globaliseringen av ekonomin och uthållig utveckling i Centralamerika. Jag tycker att det var ett mycket bra initiativ. Det var fråga om ett pilotprojekt, och Världsbanken inbjöd några parlamentariker från Europa att tillsammans med parlamentariker från Centralamerika diskutera hur man skall kunna lagstifta och bedriva politik så att det blir en bra utveckling även på miljöområdet. Man bedriver samarbete i ett centralamerikanskt parlament som heter Parlacen. Naturligtvis finns det goda möjligheter för oss att genom Nordiska rådet eller EU samarbeta även regionalt med detta centralamerikanska parlament, men jag känner ändå en stor tveksamhet inför Världsbankens seminarium och det som Sverige gör genom att vara medlem i Världsbanken. Det gäller den ekonomiska tanken bakom att de, som vi tidigare sade, underutvecklade länder som nu kallas utvecklingsländer skall bli lika oss, de s.k. utvecklade länderna. Vi vet att den materiella standard som vi lever på i den västerländska världen är omöjlig och inte är ekologiskt uthållig. Vi skulle behöva tre jordklot till, om alla skulle använda lika mycket råvaror och resurser, t.ex. olja, som vi gör. Bertil Persson sade att avstånden har krympt, men så är det inte. Sanningen är den att vi använder mer och mer av fossil energi för att transportera oss. Jorden är precis lika stor som den alltid har varit. Vilka var då Världsbankens rekommendationer till de centralamerikanska länderna? Ja, de var de traditionella: tillväxt, marknadsekonomi, frihandel, ekonomisk liberalisering osv. Jag försökte tänka litet globalt och sätta mig in i hur det skulle vara att vara en centralamerikansk parlamentariker, inte en svensk. Jag kan känna en väldigt stor samhörighet med den parlamentariker från Nicaragua som sade: Vi känner oss som tiggare som sitter på en stol av guld. Ni betalar inte vad våra råvaror är värda, och våra råvaror räcker inte till. Vi kan inte hantera de förnybara resurserna uthålligt, om vi skall betala räntorna på de stora skulder som vi har på grund av de lån ni har prackat på oss. Från Guatemala sade man: Hur gör vi utan sociala och miljömässiga skyddsnät, och hur bygger vi upp vår industri så att den klarar den fria marknaden? Från Panama sade man: Jorden skall vara till för folket, så att det kan försörja sig, inte för odling av exportgrödor. Jag kände stor sympati för de här parlamentarikernas åsikter. Världsbanken och även vi brukar säga att tillväxt är en lösning, men så är det ju inte. Om vi jämför Sveriges BNP per capita med t.ex. Nicaraguas, finner vi att vår är 100 gånger större. När Sveriges BNP tillväxer 1 % och Nicaraguas 1 %, är den svenska procentenheten 100 gånger mer värd. Jag tror inte på att tillväxt är lösningen på allting och på att det bara finns vinnare i detta sätt att tänka. Klyftorna växer hela tiden. Marknadsekonomi då? Ja, det låter bra med marknadsekonomi, och visst har den väldigt goda inslag, men den fungerar ganska dåligt, i synnerhet för de 1,2 miljarder människor som inte har några pengar. 1,2 miljarder människor lever på mindre än 1 dollar om dagen, och de kan inte efterfråga någonting. Alltså fungerar inte marknadsekonomin för dem. Och hur är det med frihandeln? Man får så dåligt betalt - det som kallas terms of trade blir bara sämre och sämre. Vad har vi gjort i EU? Vi menar i teorin att frihandel är bra, men att EU är ett frihandelsområde betyder att frihandel tillämpas inom det egna området. Gentemot Centralamerika har vi satt upp en del restriktioner, som har försvårat exporten därifrån till oss. Men hur är det då med den ekonomiska liberaliseringen? Vi har inte tillämpat en sådan. Inte heller länderna i Östasien gjorde det när de byggde upp sina industrier. Tvärtom skyddade vi oss i ett uppbyggnadsskede. De säger nu att det bara blir värre, att de inte kan växa till och inte kan få någon bra utveckling om de skall göra allt detta som vi rekommenderar dem. Dessutom återkommer hela tiden samma fråga: skuldbördan. "Lyft av oss skuldbördan, annars klarar vi ingenting!" Hur gör man då gentemot de här länderna för att hjälpa dem på traven, enligt de idéer som vi tyvärr också till stora delar säger är bra? Ja, då har vi de s.k. strukturanpassningsprogrammen, men vilka resultat leder de till? Om El Salvador står det t.ex. i en rapport från World Life Fund, dvs. Världsnaturfonden: I El Salvador har flera statliga miljöinstitutioner systematiskt plundrats, kollapsat eller helt försvunnit på riksnivå, samtidigt som den regionala och lokala kapaciteten har sjunkit. Världsbanken sade till El Salvador att de måste skära så mycket i sin budget att de till slut blev tvungna att skära på sina egna miljöinstitutioner, som var mycket bra. När det gäller vattenproblematiken visar det sig i El Salvador att miljöförstöringen har gått så långt att möjligheten att återanvända en av de mest grundläggande resurserna, nämligen vatten, snabbt håller på att försvinna. 90 % av huvudstadens ytvatten är förorenat. Den här allvarliga miljökonsekvensen är ett resultat av de reformer som Världsbanken tvingar på El Salvador för att det skall bli en ekonomiskt positiv utveckling och en god miljö. Teorierna stämmer inte med praktiken. När det gäller Nicaragua, som jag känner särskilt varmt för, har Världsbanken t.ex. tvingat Nicaragua att skära i budgeten så att undervisningen har skurits ned och barnen inte längre går i skolan. Vi vet alla att lagstiftning på miljöområdet inte hjälper, utan man måste också ha bra undervisning. Det är ju våra barn och ungdomar som nu driver på oss som är litet äldre därför att de har så goda miljökunskaper. Visst är samarbete viktigt, oerhört viktigt. Ett område där vi måste samarbeta globalt är det som gäller klimatförändringen. När vi tar upp detta i Centralamerika och säger att de måste minska koldioxidutsläppen, måste införa koldioxidskatt och inte får hugga ned regnskogen och träden, frågar en journalist från Nicaragua: Men hur skall jag förklara för en fattig bonde att han inte får hugga ned ett träd till ved för sin matlagning? Hur skall jag kunna förklara för honom att han på grund av klimatförändringen inte skall få laga sin mat? Det går naturligtvis inte att förklara. Ibland tycker jag att vi tänker lokalt och handlar globalt. Vi tror alltså att de lösningar som var möjliga för oss för länge sedan är möjliga att applicera nu. Men det finns inga nya länder att exploatera. Jorden är fullsatt. På ett sätt kan jag säga att världen krymper, därför att utrymmet för varje människa krymper, när det gäller miljöutrymmet, hur mycket koldioxid vi kan släppa ut och hur mycket mark vi kan ha för att odla vår mat. Jag vill nämna att World Watch Institute i går i Sverige presenterade sin årliga rapport om tillståndet i världen. Det finns fyra jättestora problem. Fisket är det tydligaste exemplet på att vi har nått gränsen för vad jorden klarar av. Det spelar ingen roll hur stora fiskebåtar vi har; det blir inte mer fisk. Vattenbristen är katastrofal. Den är verkligen det, inte bara i El Salvador. Gula Floden i Kina når inte längre fram till havet. Det finns fem länder på jorden där grundvattnet går att dricka utan tillsats av kemikalier. Vad gör vi för att skydda världens vatten? De extrema väderleksförhållandena blir allt värre och allt vanligare. Det är tecken på att klimatet förändras och att vi måste göra något drastiskt åt det. Vi kanske inte kan producera så mycket mer livsmedel. Det är inte säkert att det går. Utrikesministern sade att vi måste producera mer. Men det skulle faktiskt räcka, i alla fall i dag, om vi fördelade det vi har så att alla fick del av det. Jag tycker att vi skall tänka globalt och handla lokalt. Det kanske är vårt tänkande som skall vara globalt. Globaliseringen på det ekonomiska området kanske inte är oundviklig, som vi tror. Ekonomierna kanske skulle vara lokala, så att små länder i andra delar av världen kan tillåtas försörja sin befolkning och inte behöver utsättas för denna exploatering från oss. Jag skall avsluta med att ta upp en allvarlig fråga, som jag funderar på. Jag känner en forskare i Göteborg som heter Hans Abrahamsson och som har studerat Världsbanken. Han säger att Världsbanken får förhållandevis mycket resurser från USA därför att Världsbanken är så bra på att genomföra USA:s utrikespolitik. Man kan i USA motivera för kongressen och skattebetalarna att man skall betala pengar till Världsbanken därför att den är så bra just på detta att föra ut USA:s utrikespolitik. Jag tycker att vi har för litet information i riksdagen och för litet diskussion om vad vi gör med den här banken. Vi har bristande resurser även från de svenska skattebetalarna. Jag vet att många är intresserade av hur det här fungerar. Min erfarenhet från seminariet är att det går åt rätt håll på vissa sätt och att man tar bra initiativ. Världsbanken lär sig också, och vi blir bättre. Men någonstans är det fel i några grundläggande teorier för hur planeten jorden skall överleva och för hur konflikter skall kunna undanröjas, åtminstone när det gäller ekonomisk orättvisa och miljöproblem.
Herr talman! Jag vill först säga att jag i princip instämmer i allt som Lena Klevenås har pratat om. Jag har en fråga som handlar om det som Lena Klevenås avslutade med, nämligen om Världsbanken och vårt deltagande i den. Det har delvis fått mycket kritik från vissa håll, men från andra håll har man med näbbar och klor försvarat Sveriges deltagande i Världsbanken. För mig, och säkert också för Lena Klevenås - det framgick av hennes anförande - är det ganska konstigt. Samtidigt ser man att en hel del formuleringar i Världsbankens verksamhet och människor som finns runt omkring dess verksamhet förändras. Man hävdar numera att man tar miljöhänsyn osv. Jag skulle vilja fråga hur Lena Klevenås ser på den saken. I slutet av sitt anförande sade hon att det finns någon sorts systemfel i sättet att tänka. Tror Lena Klevenås att vi kan bli av med det systemfelet inom Världsbanken också, eller är det bättre att lämna skutan?
Herr talman! Jag tror inte att det skulle hjälpa att lämna Världsbanken. Jag har tyckt det tidigare, men jag tror det inte nu. Alla organisationer utvecklas. De grundläggande fel som finns i Världsbanken finns i stort sett i samtliga partier i riksdagen, inklusive mitt eget parti. Jag tror att det är en process som vi alla måste genomgå. Vi står ju i ett paradigmskifte på många sätt och omprövar väldigt mycket. Bara tanken att försöka göra miljöräkenskaper är ett steg i rätt riktning. Vi håller på med väldigt mycket som är positivt. Samtidigt är jag litet otålig och fundersam över att en organisation som är så mäktig som Världsbanken kan ge rekommendationer som är precis tvärtemot vad man säger att man vill göra, nämligen bidra till en bättre miljö.

Herr talman! Jag hade tänkt ställa några frågor, bl.a. till utrikesministern. Hon har suttit här så tålmodigt hela dagen och lyssnat på den utrikespolitiska debatten, och så var hon tvungen att gå just innan jag kom upp i talarstolen. Det var litet synd. Men hon kan inte rå för det - hon har gett en bra förklaring. Jag skulle i stället kunna välja att sammanfatta debatten, men det skall jag inte göra. Jag skall tala litet om den europeiska unionen. Vi har en ständigt pågående diskussion i Sverige, alltsedan vi hade folkomröstningen om EU, den europeiska unionen. Vart är den på väg? Är den på väg att utvecklas till en federal stat? Eller är det mer av ett praktiskt mellanstatligt och bara delvis överstatligt samarbete? Där brukar vi ganska ofta fastna i diskussionen - vi kommer liksom inte längre. Jag skulle vilja att vi någon gång försökte ta ytterligare ett litet steg i den debatten och rannsakade oss själva: Vad är det egentligen som är grunderna i våra ställningstaganden? Skulle vi kunna komma överens någonstans? För mig handlar diskussionen i mycket stor utsträckning om den människosyn och den demokratisyn som jag har. Jag tror att många i den här debatten känner något liknande. Jag skulle vilja utveckla det litet grand. För mig gäller frågan om demokrati en vision om hur jag vill ha samhället i framtiden, en idé om hur man skulle kunna få ett bättre samhälle. Jag tror att om man lyckas få människor med mer aktivt i en deltagande, verklig, reell demokrati, där människor känner att de är med och påverkar besluten och styr sin egen framtid, kommer de också att kunna ta ansvar för sig själva och sin omvärld. Det är grunden i mitt politiska tänkande och i mitt engagemang. Om vi lyckas med det enorma projektet att myndigförklara svenska folket och andra folk här i världen tror jag att vi kommer att få en mycket bättre plats att leva på. När man får makt har man också möjligheten att ta ansvar. Jag känner att det finns en stor konflikt mellan denna min grundvärdering och den grundvärdering som ser demokrati mer som en formell, organisatorisk lösning på hur man skall styra landet och världen. Det är, som jag ser det, en mer elitistisk syn på demokrati och på människor. Traditionell vänster och traditionell höger förenar sig ofta i en mer elitistisk syn på människan, på demokratin, på styrelseskicket och på det sättet också på världen. När det gäller EU finns det en rad olika problem här. Väljarna, folket, kan inte utkräva ansvar för de beslut som fattas i EU. De tjänstemän och de regeringsledamöter som i realiteten styr projektet blir aldrig ställda till svars inför unionens medborgare. Det finns inte heller någon egentlig kontrollapparat som kan kontrollera och följa beslutsprocessen i ett öppet ljus. Det finns inte heller någon gemensam europeisk opinion som kan komma fram genom gemensamma medier, som t.ex. en nationell radio och TV, nationella tidningar, som vi har i Sverige t.ex. och som gör att vi tillsammans kan bilda oss en gemensam uppfattning. Därför har vi inte heller någon gemensam europeisk debatt. Det är den syn jag har på människor och demokrati och på det reella problemet, dilemmat, med det s.k. demokratiska underskottet - ett begrepp i EU som jag tycker rasande illa om. Det är som om det också fanns ett överskott någonstans som man kunde ta av och jämna ut underskottet med. Jag hoppas att de flesta inte ser demokrati på det sättet.

Redan i dag har EU 20 olika språk och 350 miljoner människor. Dessutom talar man om en utvidgning, så det blir kanske 30-35 olika språk och drygt 400 miljoner människor. I denna apparat skall vi försöka lösa de allra flesta av våra problem, och det utan att det går att i praktiken skapa en gemensam demokratisk plattform, som jag ser det. Tänker ni er att det successivt skall utvecklas en sådan demokratisk, gemensam, institutionell plattform, en gemensam opinionsbildning, gemensamma medier, gemensamma partier som fungerar? Det måste i så fall, inbillar jag mig, ta åtminstone hundra år. Jag ser oerhörda risker i att människor under den här processen, om det är så ni tänker er det, kommer att ta avstånd från demokratin. Under processen raserar vi de enda fungerande demokratiska system och institutioner som vi har, nämligen de nationella. Vi tömmer dem på innehåll och lägger över det i EU institutioner, som inte har motsvarande demokratiska legitimitet. När vi gör det tror jag att alltfler människor kommer att vända politiken och demokratin ryggen. Är det inte det vi redan ser? För ett och ett halvt år sedan hade vi en EU-omröstning till Europaparlamentet i Sverige, där bara 40 % deltog. Ett sådant valresultat är en fullständig katastrof för dem som tror på demokrati, och det är trenden över hela Västeuropa att det går så. Jag ser ingen som helst reaktion som skulle visa att riksdagspartierna i Sverige har tagit sig an det här problemet och gör någonting åt saken. Har ni någon som helst tanke på hur ni skall lösa det här demokratiska dilemmat med EU? Det är en fråga som jag gärna skulle se ett svar på någon gång.

Herr talman! Det var ett mycket intressant, filosofiskt och djuplodande inlägg så här i slutet av den utrikespolitiska debatten.

Som EU-anhängare och EU-förespråkare ser jag detta, som Peter Eriksson var inne på, i ett mycket långt perspektiv. Peter Eriksson talade om hundra år. Det har jag gjort flera gånger från kammarens talarstol, när jag har talat litet visionärt om hur vi skall lösa de globala problemen. Jag ser demokratin och utvecklingen i det här perspektivet: Jag är själv västgöte men bor nu i Östergötland. En gång slogs västgötar, östgötar och smålänningar med varandra. Enligt lagen var det t.o.m. billigare för en västgöte att slå ihjäl en smålänning än att slå ihjäl en annan västgöte. Men så fann vi att den ordningen inte var så bra; det är bättre att vi pratar med varandra över landskapsgränserna. Sedan fick vi ett Sverige som krigade med sina grannländer under mycket lidande, ända tills vi fann att det inte var en bra lösning. Vi tyckte att det var bättre att prata med varandra, bryta ned gränserna och ta bort passen. Jag hade pass första gången jag åkte till Norge på 50-talet. Vi öppnade gränserna.

Herr talman! Jag tycker att det var litet synd att Biörsmark inte fick fortsätta. Det hade varit intressant att höra hur han ser på dessa frågor. För mig är grunden dock en människosyn. Om jag skall börja i en annan ända kan jag säga att mitt mål är att föra ned så många beslut som möjligt så nära människorna som möjligt, för att människor skall kunna känna att de kan vara med och forma sin egen och vår gemensamma framtid. Biörsmarks resonemang går ut på att man först slåss i byn och därefter länder emellan. Sedan måste det bli världsdelarna som slåss. Till slut skall vi ha en världsregering, där nästan alla besluten fattas. Det är kanske en trevlig tanke på ett sätt, men det är precis min skräckvision: Vi lyfter bort besluten från människorna i stället för att föra ned dem så nära människorna som möjligt och på så sätt få ett fungerande vettigt samhälle, som jag skulle vilja se i framtiden. Menar Biörsmark att det slutliga målet är en världsregering står vi väldigt långt ifrån varandra.
Herr talman! Om jag hade fått fortsätta litet längre hade jag försökt att utveckla detta. Utvidgningen, som jag ser det, innebär som sagt att bryta ned gränser. Nu går vi vidare med nya länder. Jag ser ett utvidgat Europa i ett långt perspektiv. Det som jag har varit litet rädd för när det gäller EU är att det skall bli en sorts Festung Europa med en gräns utåt. Så vill jag inte se EU. Det är ett samröre på demokratisk bas med olika länder. De lokala besluten kommer naturligtvis alltid att fattas lokalt. Vi kommer fortfarande att ha kommunfullmäktige i städer och kommuner. Jag tycker att det är riktigt att man skall ge så mycket makt som möjligt åt den enskilde att styra själv, men vissa problem klarar vi inte av på det sättet. Det gäller det globala perspektivet, som vi har hört om här. Jag tycker att det blev litet pessimistiskt på slutet, när jag lyssnade på Lena Klevenås och sedan på Peter Eriksson. Det fanns ingen utvecklingsoptimism. Det var så eländigt i slutet, och det var därför jag ville komma in och ge er litet optimism och en tro på att det går att lösa problemen. De globala problemen måste vi lösa i nära dialog med varandra. Då får vi inte låsa in oss i någon sorts nationalistiskt tänkande, utan vi måste bryta ned gränser. Vi skall bryta ned gränser och öppna dialogen, men samtidigt på det lokala planet ge den enskilde människan så mycket makt som möjligt att besluta över sin egen vardag. Det är den kombinationen som jag tror på. Den är svår, men jag är övertygad om att vi kan klara detta.
Herr talman! Slutsatsen i mitt resonemang tycker jag egentligen är att man måste vara väldigt försiktig när man beslutar sig för att lyfta upp beslut på en ännu högre överstatlig nivå. Det är det man inte är i EU projektet i dag. Om Biörsmark och jag skulle sätta oss ned och titta på vad av allt det som beslutas inom EU som verkligen skulle behöva beslutas inom EU tror jag att vi kan komma överens om att väldigt mycket är helt onödigt. Det är fullständigt onödigt att man har jordbrukspolitiken på en överstatlig nivå. Marken finns där den finns, och vi kan gott och väl fatta beslut om den lokalt. Däremot är det rimligt att man har någon form av gemensam ekonomisk marknad med gemensamma regler i begränsad utsträckning. Det var egentligen denna grundattityd som jag ville komma fram till. Man måste ta frågan väldigt seriöst och inte köpa idéerna och visionerna om att bygga Europa, och inte låta så väldigt mycket beslutas överstatligt. Utgångspunkten måste i stället vara att föra ned de beslut som går att föra ned så nära människorna som möjligt.

Herr talman! Vi skall i dag debattera regeringens skrivelse med en lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten och motioner väckta med anledning av skrivelsen samt vissa motioner väckta under allmänna motionstiden. Den ekonomiska brottsligheten är utan tvivel ett allvarligt problem. Den måste bekämpas inte minst för att upprätthålla respekten för strafflagstiftningen och för att värna moralen i näringslivet och i samhället i övrigt. Den ekonomiska brottsligheten utgör också ett allvarligt hot mot marknadsekonomins funktionssätt. Ekonomisk brottslighet hotar själva fundamentet för marknadsekonomin, samhällsmoralen och den sociala välfärden. Självfallet är det av stor betydelse att kampen mot den ekonomiska brottsligheten förs på ett sådant sätt att insatserna i största möjliga utsträckning riktas mot brottslingarna och de brottsliga gärningarna som sådana. Samtidigt får lagändringar och andra åtgärder inte utformas så att de lägger hinder i vägen för den lagliga näringsverksamheten. Det måste råda balans mellan intresset att bekämpa brottsligheten å den ena sidan och konsekvenserna för samhällsekonomin och medborgarna å den andra. All brottslighet måste bekämpas inom de gränser som rättsstaten sätter. Vi får inte tillåta att kampen mot brottsligheten leder till en urholkning av de värden som statsmakterna har ett särskilt ansvar att skydda. Den ekonomiska brottsligheten är till sin natur svårutredd. Det innebär ofta bevissvårigheter för åklagare inför domstol. Detta är ett stort problem för de myndigheter som har att utreda och bekämpa ekonomisk brottslighet. Det kan emellertid aldrig godtas att beviskraven sänks för att lättare få till stånd en fällande dom. När det gäller storleken på de belopp som den ekonomiska brottsligheten omsätter eller vilka belopp som undandras beskattning föreligger det i dag endast grova uppskattningar. Det finns inga tydliga belägg för att det i strikt statsfinansiell mening skulle vara lönsamt för staten att bekämpa denna brottslighet, dvs. det är inte så att en utgiftsökning i statsbudgeten avseende kampen mot ekobrottsligheten med någon automatik leder till en inkomstökning för staten. Vinsterna ligger i stället främst i de för hela samhällsekonomin gynnsamma konsekvenserna av en effektiv ekobrottsbekämpning. Det har dessutom konstaterats en ökande förslagenhet och ett mer systematiskt tillvägagångssätt hos ekobrottslingarna. Gränserna mot annan kriminalitet som våld-, miljö och narkotikabrottslighet har också suddats ut i takt med att ekobrottsligheten blivit grövre och de penningsummor som är i omlopp blivit större. Det finns enligt vår mening skäl att inta en positiv hållning till den regeringsskrivelse som vi i dag debatterar. Den bygger vidare på åtgärder som vidtogs under de borgerliga regeringsåren. Hit hör bl.a. åtgärder som vi moderater sedan länge lyft fram som helt avgörande för den framtida ekobrottsutvecklingen och som är av central betydelse för en effektiv ekobrottsbekämpning, bl.a. ökad samverkan mellan förvaltningsmyndigheterna, tydliggörande av åklagarrollen och ökade utbildningsinsatser för åklagare, poliser och andra berörda yrkesgrupper. Särskilt glädjande att notera är att skrivelsen bekräftar vad som har framförts i andra sammanhang, nämligen att regeringen har övergivit tanken på att skapa en fristående ekobrottsmyndighet, vilken skulle ha skapat nya myndighetsgränser och skulle ha motverkat den påbörjade utvecklingen av samverkan mellan olika myndigheter av betydelse för den kvalificerade sammansatta brottslighet som ekobrott ofta är exempel på. Även om vi moderater intar en positiv hållning till regeringens skrivelse har vi invändningar. Vi har också negativa synpunkter på en del av de i detta ärende aktuella motionerna. Jag kommer att diskutera några av dessa, och min partikollega Karl-Gösta Svenson kommer i ett senare inlägg att kommentera andra punkter. Herr talman! Av erfarenheterna från slutet av 80 talet och början av 90-talet vet vi att den helt grundläggande förutsättningen för att vi skall lyckas bekämpa den ekonomiska brottsligheten, liksom all annan brottslighet, är att det finns tillräckligt många välutbildade poliser och åklagare som kan ägna sig åt ekobrottsutredningar. Härutöver behövs förstärkning med ytterligare expertis, bl.a. konkursförvaltare och revisorer. Bristen på poliser bidrog under 80-talet och början av 90-talet bl.a. till att brottsanmälningar inte ens blev föremål för utredning samtidigt som ärendebalanserna växte. Enligt den moderata uppfattningen kan den tidens allvarliga missförhållanden inte härledas till annat än tidigare socialdemokratiska regeringars bristande insikt om vilka resurser och vilken kompetens som krävs för att både polis och åklagarmyndigheternas brottsutredande verksamhet skall kunna slutföras och resultera i fällande domar. Om regeringen menar allvar med målsättningen att effektivt angripa ekobrottsligheten måste regeringen också garantera att det finns ett tillräckligt antal poliser, ett tillräckligt antal åklagare och tillräcklig övrig nödvändig kompetens. Med regeringens miljardbesparing på rättsväsendet ges, enligt vår uppfattning, inga garantier över huvud taget. Mycket av det som regeringen säger sig vilja uppnå med sin politik framstår därför för oss mer som vackra ord än som ett allvarligt menat försök att minska den ekonomiska brottsligheten. I skrivelsen framhåller regeringen att en huvudpunkt i regeringens ekobrottsstrategi är att man skall öka samverkan och höja kompetensen hos berörda myndigheter i syfte att uppnå en effektivare ekobrottsbekämpning. De myndigheter som det, enligt regeringen, är fråga om är domstolarna, polis och åklagarväsendet, tullverket, skatteförvaltningen och exekutionsväsendet. För oss moderater är det främmande att ålägga domstolarna en brottsbekämpande funktion. Till skillnad från andra berörda myndigheter är domstolarnas uppgift inte begränsad till att uppfylla samhällets kriminalpolitiska mål och prioriteringar. Domstolarna är kärnan i rättsstaten och utgör ytterst den enskildes värn mot en stark statsmakt. Det är därför principiellt felaktigt att låta domstolsväsendet omfattas av "myndighetsövergripande mål och riktlinjer" på ekobrottsområdet eller på något annat brottsområde. Utskottets majoritet har sett faran med regeringens strategi i denna del men tar trots det inte klar ställning mot den. I regeringens skrivelse anförs att det kan förutses att skattemyndigheterna kommer att ges nya uppgifter vid brottsutredningar inom skatteområdet genom införandet av s.k. skattekriminalverksamhet. Vi moderater känner stor tveksamhet, bl.a. av rättssäkerhetsskäl. Att vi inte i dag gör något särskilt uttalande i denna fråga får inte tolkas som att vi kommer att ställa oss positiva den dag regeringen eventuellt framlägger ett förslag i frågan. I dagens ärende ingår också behandling av ett antal motionsförslag rörande åtgärder mot miljöbrott. Som jag nämnde inledningsvis har gränserna mot annan kriminalitet suddats ut i takt med att ekobrottsligheten har blivit grövre och de penningsummor som är i omlopp har blivit större. Det är angeläget att vi förbättrar våra möjligheter att angripa och förhindra miljöbrottslighet, men skälet till att vi moderater inte ställer oss bakom de nu aktuella motionerna är bl.a. att vi i Sverige alltför länge enbart har gjort förändringar i detaljer. Det är hög tid att vi i stället tar ett helhetsgrepp och bygger upp en strategi och organisation för miljöbrottsbekämpning, vilket vi moderater också har föreslagit i en motion som kommer att behandlas senare under våren. Herr talman! Vi moderater stöder samtliga våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till den reservation som utgör basen för ekobrottsbekämpningen, reservation 4 rörande resurserna för ekobrottsbekämpning. Tack!

Herr talman! Den ekonomiska brottsligheten är oroande och allvarlig av flera olika skäl. Dels undanhålls stora skattesummor från statskassan, skattemedel som behövs för vår gemensamma välfärd, dels blir det en orättvis konkurrens mellan de ärliga skattebetalarna och de oärliga brottslingarna. Dessutom måste ekobrottsligheten bekämpas eftersom den också har en stark koppling till annan brottslighet, t.ex. narkotikabrottslighet och brott mot miljölagstiftningen. I betänkandet framgår att en ny självständig myndighet skall inrättas under detta år inom åklagarväsendet. Det skall bli en ekobrottsmyndighet som skall svara för all åklagarverksamhet inom ekobrottsområdet på både central och regional nivå. Arbetet skall organiseras inom åklagarledda arbetsgrupper. Dessutom skall polis och annan behövlig personal från polisväsendet ingå. Samverkanspersoner från skatteförvaltningen och exekutionsväsendet och andra specialister skall också vid behov kunna placeras vid myndigheten. Allt detta är bra. Dock har det inte betonats tillräckligt, vare sig i regeringsskrivelsen eller i betänkandet, att också miljöbrottslighet i många fall är ekonomisk brottslighet och att det behövs särskilt kunniga och erfarna personer för att man skall komma åt miljöbrottsligheten. Det nämns bara i någon enstaka mening, och det utvecklas inte alls hur bekämpningen av miljöbrott skall gå till. Vi reservanter menar att det behövs en nationell strategi för bekämpning av miljöbrottsligheten. I annat fall finns det en uppenbar risk att de resurser som behöver avsättas för att man skall kunna bekämpa miljöbrott blir otillräckliga. Så är det i dag, och så har det varit under en alltför lång tid. Miljöbrottsligheten är ett växande problem. Den spänner över ett brett område. Den handlar om allt från olagliga industriutsläpp till illegal handel med utrotningshotade djur. Flera olika lagar är aktuella på miljöområdet. Därför krävs en bred kunskap hos utredningspersonal - både poliser och åklagare. Det är helt klart att miljöbrotten inte utreds på ett tillfredsställande sätt i dag. Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att endast ett fåtal misstänkta miljöbrott leder till åtal och fällande dom. Av de polisanmälningar som görs för brott mot miljöskyddslagen resulterar endast 10 % i åtal. Därför behövs en välorganiserad verksamhet som skall bekämpa miljöbrotten. I Centerns motion från den allmänna motionstiden föreslår vi att det bildas en särskild arbetsgrupp inom den nya ekomyndigheten, bestående av personer som kan specialisera sig på området, i likhet med vad som har organiserats i Norge. Jag yrkar därför bifall till reservation 2.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att det är oerhört positivt att vi i riksdagen nu årligen kommer att få en skrivelse från regeringen som ger en samlad bild av vad som görs på området ekonomisk brottslighet. Där kan man i ett sammanhang se de olika delarna - skattelagstiftning, åklagarväsendet och alla olika delar av rättsväsendet - och hur man samordnar dessa resurser för att effektivt kunna bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Herr talman! Den ekonomiska brottsligheten är på sitt sätt en speciell brottslighet. Det är en brottslighet som är mycket stor - som tidigare talare sagt handlar den också om narkotikabrottslighet och om organiserade kriminella organisationer. Men det är också en brottslighet som är liten. Tyvärr är det en brottslighet som i många fall är ganska utbredd. Många människor anser i dag att det är okej att arbeta svart, att undandra pengar från staten. Det här kan vara småfiffel, men det är faktiskt ekonomisk brottslighet. Det gör att begreppet ekonomisk brottslighet är oerhört brett. Den ekonomiska brottsligheten är också dubbelverkande till sin natur. Ju större "stor" ekonomisk brottslighet blir, och i ju högre kretsar ekonomisk brottslighet, skatteplanering och skatteflykt existerar, desto mer utbredd blir den "lilla" ekonomiska brottsligheten. Den vanliga människan tänker: Kan de, varför skall då inte jag? Därför är den ekonomiska brottsligheten oerhört viktig att bekämpa. Men den ekonomiska brottsligheten är också miljöbrottslighet. När fartygen tömmer sina tankar ute till havs i stället för att gå in i hamn och tömma och rengöra dem är det just för ekonomisk vinnings skull. När miljöbrotten begås är det med ekonomisk vinning i beräkning. Därför anser vi i Vänsterpartiet att miljöbrottsligheten måste ses som en del av den ekonomiska brottsligheten. Den måste också få resurser så att man kan ta itu med denna fråga. Det har kommit många positiva signaler från regeringen inom detta område. Man har också sagt att miljöbrottslighet skall falla under den nya myndigheten mot ekonomisk brottslighet. Men det är inte tillräckligt att man i text uttrycker att det skall vara på det här sättet. Därför står jag och Vänsterpartiet bakom reservation 2, där just frågan om miljöbrott och deras handläggning inom den nya myndigheten lyfts fram. Det sägs också att detta bör vara en viktig uppgift och att arbetet för att bli effektivt måste bedrivas av särskilt utbildade poliser och åklagare placerade på en egen enhet inom ekobrottsmyndigheten. I reservationen vill vi att regeringen skall vidta åtgärder i enlighet med detta för att också miljöbrotten skall beivras. Det har som sagt kommit mycket positiva förslag från regeringen. Men problemet har varit att det har tagit tid. Det behövs insatser på det här området snabbt. Dessutom pågår det i dag flera utredningar på området, och regeringen kommer att återkomma i de frågorna. På en punkt anser dock vi i Vänsterpartiet att man redan i dag hade kunnat fatta beslut och införa en möjlighet till utökad skattekontroll. Tidigare fanns det möjlighet att göra tillfälliga överraskningsrevisioner. Skattemyndigheternas revisorer kunde också ges möjlighet till legitimationskontroll för att kunna stämma av personer som t.ex. arbetar på en restaurang gentemot arbetsgivarregistret. Just krogbranschen är en av de branscher där en sanering behövs och där just överraskningsrevisioner och möjlighet för skattemyndigheternas revisorer att utföra legitimationskontroll är mycket effektiva medel. Dessa regler har funnits tidigare men togs bort av den förra regeringen. En utredning har nu lyft fram att dessa regler åter bör införas, eftersom man ser det som en brist att dessa möjligheter inte har funnits. Det här hade man kunnat införa redan i dag. Det här är oerhört viktigt. I dag slås seriösa företag ut av den illojala konkurrensen. Även branschorganisationerna på området välkomnar möjligheterna att få en ordentlig kontroll över branschen så att de seriösa företagen kan klara sig. Jag tycker därför att Moderaternas ställningstagande är en smula märkligt. I reservation 8 framhåller man att möjligheten att göra sådana här överraskningsrevisioner inte skall återinföras. Moderaternas ser med sitt ställningstagande till att seriösa företagare faktiskt slås ut av illojal konkurrens. Det stämmer också väldigt illa ihop med Moderaternas övriga politik på detta område, där kontroll och möjlighet för myndigheterna att beivra brott är något oerhört viktigt. Med det här, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 2 och 9.

Herr talman! Den ekonomiska brottsligheten har uppmärksammats i många år. Nu har regeringen gjort ett utmärkt arbete, enligt min och Miljöpartiets mening, och genom den årliga skrivelsen får vi en redovisning så att vi kan följa upp det. Jag pratar nu om den traditionella ekonomiska brottsligheten. Där har åtgärder vidtagits och strategier utarbetats såsom redovisats i skrivelsen. Men enligt Miljöpartiet saknas ett område, nämligen miljöbrottsligheten. Vi kan konstatera att miljöbrott ingår i ekobrott, vilket både justitieutskottet och regeringen bekräftar. Men var finns strategin för miljöbrotten i skrivelsen? Hur skall samordningen ske när det gäller miljöbrott? Var finns miljöbrottsproblematiken beskriven? Hur har de grupper som tillsatts, nämligen regeringens ekobrottsberedning - en arbetsgrupp inom Regeringskansliet tillsatt redan 1994 - och de regionala samverkansgrupperna i alla länen, arbetat för att belysa och bearbeta miljöfrågorna? Svaret är tyvärr, Lars-Erik Lövdén: inte på något vis! Ingenting har alltså gjorts för att ta tag i miljöbrottsligheten. Vid behandlingen av förra årets skrivelse angående den ekonomiska brottsligheten påpekade Miljöpartiet det här förhållandet både i en motion och i en reservation, men regeringen har inte hörsammat det. Denna gång är det ytterligare tre partier som ställer upp på reservationen. Det är glädjande. I årets skrivelse tas miljöbrott upp på två ställen, först under Effektivare sanktionsregler. Där hänvisar regeringen till en kommande ny miljöbalk. Det är väl alla tiders, men en lag, hur bra den än är, kan inte ändra förhållanden inom rättsväsendet på det viset. Det krävs en fungerande organisation och framför allt en vilja att föra mål till rättslig prövning. I Sverige är miljöbrottsligheten mindre viktig. Både Norge och Danmark har byggt upp en effektiv strategi och organisation för att bekämpa dessa brott. Jag vill ta ett exempel som illustrerar detta. Det är statistik från 1993. I Danmark anmäldes 494 miljöbrott. Av dem gick 210 till rättslig prövning. I Sverige anmäldes 409 miljöbrott, men endast 30 av dessa blev rättsligt prövade. De här uppgifterna har jag fått från Ute i verksamheten börjar det sjuda underifrån, och det är mycket glädjande. Det finns både åklagare och poliser som är mycket engagerade och önskar sig ett annat system med en helt annan organisation. Det finns alltså eldsjälar som driver en kamp, men det räcker inte. Statsåklagare Stefan Karlmark i Västerås, som är en av eldsjälarna, säger: Rättsväsendet vill inte ägna sig åt miljöbrott. Han har i sin bok Miljörätt ur ett straffrättsligt perspektiv visat på hur en rad miljömål behandlats. Där kan hans påstående bekräftas. Det råder total avsaknad av prejudicerande domar, liten praxis, få domare över huvud taget och mycket milda straff. Det är ett rättsväsende som är okunnigt om miljöbrott. Då undrar jag: Hur stora resurser kommer att satsas på miljöbrott inom den nya ekobrottsmyndigheten? Det är där som jag ser en chans till ett annorlunda beteende i framtiden. Vi är positiva till att denna nya myndighet inrättas. Jag har summariskt läst Ekobrottsberedningens rapport. Där står här och där om miljöbrotten. Men det står på ett ställe att myndigheten endast skall ta tag i riktigt stora miljömål. Då blir jag också litet rädd, för även andra miljömål behöver tas itu med i och med att de inte uppmärksammats tidigare. 3. Vi vill att det inom den nya ekomyndigheten inrättas en arbetsgrupp bestående av åklagare, poliser och miljöspecialister som ägnar sig åt miljöbrotten. Vi vill att det utformas en nationell strategi för att lösa miljöbrott, där samarbete med berörda myndigheter är viktigt. Vi vill att utbildning av åklagare och domare i miljörätt och när det gäller miljöbrottslighet skall ske i större utsträckning. Polisen ligger före, eftersom det har inrättats en åttaveckorskurs vid Polishögskolan. Dit har även åklagare tillträde, vilket borde bli mer utbrett. Riksåklagaren i sin tur har ordnat en tredagars grundkurs för åklagare på kammarnivå. Men det är alltför kort tid. Domare har mig veterligt ingen som helst fortbildning inom miljörätt. Tyvärr har de nu 48 miljöpoliserna inte använts full ut, eftersom det inte finns en organiserad struktur för deras arbete. På ekoroteln i Malmö finns två miljöpoliser som endast kan arbeta 5-10 % av sin arbetstid med miljöbrott. De säger själva att de skulle vilja ha en arbetsgrupp som endast sysslar med miljöbrott, ledd av en miljöåklagare som har 3-4 utredare till sitt förfogande samt nära samarbete med berörda myndigheter.

Det måste tydliggöras. Människor förstår normalt inte att miljöbrotten ingår i ekobrottsligheten, därför måste detta lyftas fram och tydliggöras, annars får vi ingen ändring till stånd. Alltså: Ta tag i miljöbrottsligheten och satsa på den vid uppbyggnaden av den nya myndigheten! Jag måste kommentera Gun Hellsviks anförande. Hon sade att anledningen till att hon inte ställde upp på vår reservation 2 skulle vara att man inte ville ha detaljbeslut utan ta stora grepp. Det är precis vad den här reservationen går ut på: "Utskottet anser mot denna bakgrund att regeringen bör utarbeta en nationell strategi för bekämpning av miljöbrott." Enligt utskottets mening var det därför en viktig uppgift för ekobrottsmyndigheten att ansvara för utredningar om miljöbrottslighet. Det är precis det som står där som gäller. Jag saknar Folkpartiet, Moderaterna och stora krafter från Socialdemokraternas sida, så att jag inte nästa gång skrivelsen kommer skall behöva upprepa detta anförande.
Herr talman! Kia Andreassons syfte är vällovligt. Men att tala om att man skulle skapa en nationell strategi genom att ge den nya organisationen uppdrag att ansvara för miljöbrott är verkligen en delstrategi, som vi menar är en fortsättning på det som har varit fel hittills. Det vi är ute efter är att det nu är hög tid att ta ett helhetsgrepp på miljöbrottsligheten. Vi hoppas att kammaren kommer att ställa sig bakom vår motion när den behandlas senare i vår.
Herr talman! Det är just därför denna ekobrottsmyndighet inrättas, för att ta ett helhetsgrepp på ekonomiska frågor. Det är ju meningen, vad jag kan förstå, att denna myndighet även skall ha lokalkontor i större städer, Göteborg, Malmö, etc., och kunna sprida ut verksamheten på det viset. Om någon skall kunna ta ett helhetsgrepp måste denna myndighet ha ett utmärkt tillfälle för att sedan distribuera sina kunskaper även till lokalkamrarna.
Herr talman! Den reservation som Kia Andreasson har skrivit under talar om vad ekobrottsorganisationen skall göra, nämligen utreda ekobrott. Enligt moderat uppfattning är en strategi mot ekobrottsbekämpning betydligt mer än att utreda begångna brott.
Herr talman! Jag citerade ur reservationen. Där står: "Utskottet anser mot denna bakgrund att regeringen bör utarbeta en nationell strategi -." Det är inte att lösa miljöbrott, utan det är att utarbeta denna strategi som skall leda ut till alla myndigheter och organisationer, precis som det är beskrivet när det gäller vanliga ekonomiska brott.

Herr talman! Kristdemokraterna har under en lång tid arbetat för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Vi har hävdat att kampen mot den ekonomiska brottsligheten måste prioriteras om vi i längden skall kunna överleva som rättssamhälle och som ett demokratiskt samhälle. Det får inte bli så att myndigheterna koncentrerar sin verksamhet mot "småtjuvarna" och låter den avancerade brottsligheten operera relativt ostört. Vi har fört kampen mot den ekonomiska brottsligheten främst utefter tre linjer: genom förslag på nya lagar och förbättring av de nuvarande lagarna, genom att föreslå en ny organisation samt genom en förändrad syn på ekobrotten. Straffen måste bli strängare och mer verksamma. Kristdemokraterna har när det gäller rättsväsendet sagt nej till de allmänna neddragningar som regeringen har föreslagit i propositioner sedan valet 1994. Tyvärr har vi inte fått majoritet för det här i kammaren. Härom dagen såg jag att åtminstone ett parti nu har börjat ångra att man inte har ställt sig bakom fler krav på resurser till rättsväsendet. Detta parti är Miljöpartiet. Jag välkomnar denna omsvängning hos Miljöpartiet, men det behövs fler partier om vi skall få majoritet här i kammaren för att få mera resurser till rättsväsendet. Vår demokrati är beroende av att rättsväsendet kan verka i praktiken. I annat fall urholkas människors tilltro till rättssamhället, och otryggheten breder ut sig. Utskottsmajoritetens förslag i betänkandet överensstämmer till viss del med de förslag som kristdemokraterna arbetat för och lagt fram. Tanken på en särskild myndighet för bekämpning av ekobrott är ett steg i rätt riktning. Vi kristdemokrater tillstyrker därför inrättandet av en särskild ekobrottsmyndighet. Denna bör emellertid vara utformad i enlighet med den organisation som beskrevs i regeringens ekobrottsberedning Ds 1996:1, Effektivare ekobrottsbekämpning. Detta innebär att ekobrottsorganisationen bryts ut från polis och åklagarväsendet och därmed blir en självständig organisation direkt under regeringen på samma sätt som denna typ av verksamhet är organiserad i Danmark och Norge. Anledningen till detta är att allvarlig ekonomisk brottslighet, innefattande också grova miljöbrott, kräver operativa insatser av sådan kvalificerad art att en enhetlig myndighetsstruktur och ledning är nödvändig. Jag beklagar att Lars-Erik Lövdén inte längre vad jag förstår står bakom det förslag om en mera fristående ekobrottsorganisation som fördes fram i regeringens ekobrottsberedning. När det gäller kampen mot miljöbrotten är det viktigt att betona att de ses som en del av kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Detta är en brottslighet som ytterst hotar det demokratiska samhället. Miljöbrotten har samma karaktär som traditionell ekobrottslighet på så sätt att brottet begås i näringsverksamhet och utgör ett utpräglat vinningsbrott. Bekämpandet av miljöbrotten kräver särskild kompetens och en avancerad organisationsstruktur. Det är viktigt att uppbyggnaden och verksamheten i ekobrottsmyndigheten får de resurser som krävs så att inte resurser tas från den övriga verksamheten inom rättsväsendet. Herr talman! Samtidigt som man bör arbeta på att få fram bättre metoder och system inom beskattningen för att motverka skatteundandragande och effektivisera kampen mot ekonomisk brottslighet är det mycket viktigt att inte rättssäkerheten vid beskattningen får stå tillbaka när nya åtgärder övervägs. Rättssäkerheten kräver regler som är så fasta och klara att medborgarna kan förutse och förstå konsekvenserna av sina handlingar och bedöma var gränsen går mellan vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. Regeringens planer på en ny skatteflyktslag inger stark olust i företagarkretsar. Skall de mindre företagen våga satsa på Sverige måste de ha klara och fasta spelregler. Sverige behöver en kraftig förstärkning av rättssäkerheten. En total översyn av rättssystemet för att garantera rättssäkerheten är nödvändig. Kampen mot den ekonomiska brottsligheten går vidare. Vägen till ett totalt sanerat samhälle, fritt från denna typ av brottslighet, är mycket lång. Arbetet mot den ekonomiska brottsligheten börjar i riksdagen, i lagstiftningsprocessen. Vi politiker har ett stort ansvar när det gäller utformandet av de lagar som skall tilllämpas. Lagarna skall vara utformade så att de vinner acceptans bland dem som berörs av lagstiftningen. Det är viktigt att lagarna är kraftfulla, praktiskt användbara och förutsebara. Jag står bakom samtliga reservationer från Kristdemokraterna till betänkandet, men yrkar endast bifall till reservationerna 1 och 7.
Herr talman! Jag vill dementera ordet omsvängning och att Miljöpartiet skulle ha gjort en omsvängning. Det är inte sant. Det som har gjorts är ett tydliggörande. Miljöpartiet har stretat på med samma inriktning under arbetet i justitieutskottet, och i vår motion i samband med budgetpropositionen uttrycker vi just dessa åsikter om att man inte bör skära ned mera på polisen eller på andra delar inom rättsväsendet.
Herr talman! Jag läste väl artikeln av Birger Schlaug slarvigt då, men jag tyckte att han var djupt självkritisk. Han skrev att Miljöpartiet måste göra upp med den flummiga syn på detta som man inom partiet har haft och verkligen också kräva mer anslag till den här verksamheten. Jag har inget minne av att Miljöpartiet har satsat några större summor utöver vad regeringen har satsat på detta tidigare, så jag tror ändå att det rör sig om en omsvängning. Men jag välkomnar Miljöpartiet till rätt sida.
Herr talman! Jag behöver inte diskutera hur man läser en artikel. Det var väl mera inställningen till polisen och rättsväsendet som togs upp där, inte det som Michael Stjernström berör i sitt anförande.

Herr talman! Den ekonomiska brottsligheten är ett allvarligt samhällsproblem - det har flera talare givit uttryck för i dag - och det är också en mångfasetterad företeelse. På 80-talet var det skattebrottsligheten som stod i fokus. Ekobrottsligheten bedömdes som samhällsskadlig främst därför att den undandrog staten skatteinkomster. Numera inser vi att ekobrottsligheten har en mycket vidare dimension än bara skattebrott. I första hand är det det seriösa näringslivet som drabbas av ekonomisk brottslighet. Konkurrensen blir helt snedvriden när vissa aktörer undandrar sig de spelregler som gäller för alla, t.ex. genom att använda svart arbetskraft eller genom att undandra sig sina skyldigheter gentemot leverantörer, anställda och statskassan. Både i Sverige och i andra länder finns det exempel på att vissa branscher blir så infiltrerade av ekonomisk brottslighet att seriösa företag helt enkelt slås ut. I förlängningen drabbas naturligtvis också de anställda och statskassan av att seriösa företag går omkull. En annan aspekt på den ekonomiska brottsligheten är att affärsverksamhet som i och för sig bedrivs i lagliga former används för att tvätta pengar som kommer från brottslig verksamhet. På så sätt kan t.ex. vinsterna från narkotikahandel slussas in i affärsverksamhet för att slutligen i många fall hamna i skatteparadis någon annanstans i världen. Pengar från olaglig verksamhet kan också användas för inköp av andelar i företag som från början är seriösa. I vissa länder arbetar den organiserade brottsligheten mycket målmedvetet på det sättet och har på sina håll kunnat lägga under sig nästan hela branscher, åtminstone i vissa delar av världen. Sådan är hotbilden i dag, och det är naturligtvis en utomordentligt allvarlig hotbild. Redan i dag är den ekonomiska brottsligheten ett stort samhällsproblem i Sverige, främst därför att den rycker undan fotfästet för den seriösa näringsverksamheten. Med ökad internationalisering växer problemen. Dörrarna öppnas för den internationella ekobrottsligheten, också den som bedrivs inom maffialiknande organisationer i vissa länder. Jag vågar påstå att det är av stor vikt för upprätthållandet av ett demokratiskt och öppet samhälle som det svenska och för det svenska näringslivets fortsatta funktionssätt att vi skyddar oss mot den här utvecklingen. För regeringen är insatserna mot den ekonomiska brottsligheten en högt prioriterad fråga. I april 1995 antog regeringen en strategi för samhällets åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Den strategin har sedan också riksdagen ställt sig bakom. Jag skall inte ägna debatten i kammaren i dag åt att försöka nåla fast någon vid ansvaret för misslyckandet tidigare. Jag tycker att den debatten tjänar föga till. Det finns ett och annat att säga om det också. Jag har vid något tillfälle konstaterat att det finns 15 år av väldokumenterat fiasko bakom oss. Med det har jag väl också fördelat ansvaret över både borgerliga regeringar och tidigare socialdemokratiska regeringar. Den strategi som antogs i april 1995 innefattade ett brett och mycket omfattande program av åtgärder av skilda slag. Delvis handlar det om åtgärder inom rättsväsendet och inom den offentliga verksamheten i övrigt. Myndigheterna måste prioritera ekobrottsbekämpningen högre och bli mer effektiva i det arbetet. Det handlar exempelvis om att förbättra organisationen, myndighetssamarbete, arbetsmetoder och att kraftigt höja myndigheternas kompetens. Regeringen har initierat ett intensivt utvecklingsarbete inom rättsväsendet när det gäller dessa frågor. Regeringen har också initierat ett mycket brett arbete med att förbättra och effektivisera lagstiftningen, i främsta hand för att förebygga den ekonomiska brottsligheten En central fråga i den strategi som presenterades 1995 var myndighetsorganisationen. Nu har vi lagt fram ett förslag om ett inrättande av en ekobrottsmyndighet. Inom kort kommer det också att presenteras ett detaljerat förslag om inrättandet av en skattekriminal från den 1 januari 1998. Med ekobrottsmyndigheten råder man bot på ett av de största problemen inom ekobrottsbekämpningen, nämligen den splittrade myndighetsorganisationen. Hittills har det trots lovvärda ansträngningar på många håll ibland varit svårt för myndigheterna att arbeta tillräckligt effektivt tillsammans. Myndigheterna har gjort olika prioriteringar, vilket har lett till flaskhalsar och stora arbetsbalanser. Det har också varit svårt att bygga upp och behålla en spetskompetens inom viktiga områden såsom t.ex. miljöbrottslighet, databrottslighet och internationella skattebedrägerier. Jag kan försäkra både Kia Andreasson och Ingbritt Irhammar som har berört miljöbrottsligheten att det organisationsarbete som nu är i gång inför ekobrottsmyndighetens bildande och praktiska igångsättande under början av hösten också innefattar frågan om hur miljöbrottsligheten skall hanteras inom denna myndighetsorganisation. Det blir en myndighet både med en central organisation och med en organisation regionalt ute i landet. Därmed tror jag att Kia Andreassons önskemål och krav kommer att bli tillgodosedda när organisationen väl sätts i sjön. Förutom att utreda enskilda brott - och detta är viktigt - skall ekobrottsmyndigheten arbeta med analysverksamhet. Bl.a. skall den försöka att i ett tidigt skede upptäcka nya former av ekobrott innefattande miljöbrott samt sända ut varningar till företag, organisationer och myndigheter. Myndigheten skall också fortlöpande ge förslag till lagändringar och andra åtgärder för bekämpning av den ekonomiska brottsligheten. Det finns ingen som bakåt i tiden har svarat för det analysarbetet eller som har - om jag får uttrycka det så - legat på framkant när det gäller att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Det gäller att se företeelserna och ingripa fort, inte bara med brottsutredningar utan också med förslag till lagändringar och förebyggande verksamhet. Som jag nämnde kommer vi inom kort också att presentera ett förslag till inrättandet av en skattekriminal. Enkelt uttryckt innebär det att man på skattemyndigheterna kommer att inrätta särskilda skattekriminalenheter som skall ha i uppgift att utreda rena skattebrott. Michael Stjernström och Gun Hellsvik uttryckte farhågor angående rättssäkerheten med ett sådant förslag. Jag förstår inte den argumentationen. Vi är ju inte det enda land som har slagit in på den vägen. Jag beskyller inte Danmark för att ha bristande rättssäkerhet eller Tyskland som i många år har haft något som man kallar för Steuerfahndung, en skattebrottsutredande verksamhet inom sin skatteförvaltning. Det finns även andra exempel runt om i världen. I Sverige finns det i dag en tullkriminal som svarar för liknande uppgifter inom tullens område där polisen inte är inblandad. Det finns alltså paralleller. Självfallet måste en organisation av den här typen omgärdas med rättssäkerhetsgarantier så att man inte blandar ihop den fiskala utredningen med brottsutredningen. Men detta är mer en organisationsfråga och en praktisk fråga att lösa, och jag ser inte det som något större problem. Ekobrottsmyndigheten och skattekriminalen är långt ifrån de enda åtgärder som regeringen vidtar mot den ekonomiska brottsligheten, vilket också framgår av lägesrapporterna. Jag kan nämna några exempel på vad vi hitintills har gjort. Näringslivet har fått bättre service från Patent och registreringsverket för att kunna upprätthålla kraven på en god affärskontroll. Näringsförbud har gjorts obligatoriskt vid grov ekonomisk brottslighet och förbudstiden har förlängts. Effektiva regler mot skattebrott har införts och den gamla skatteflyktslagstiftningen har återinförts provisoriskt. Alice Åström efterlyste ett förverkligande av de förslag som kom från Skatteflyktskommittén. Det kommer i dagarna att läggas fram en lagrådsremiss som tar upp just de frågor som Alice Åström nämnde, nämligen tredje mans-revisionen och frågan om hur överraskningsrevisioner skall utföras. Det finns också en del andra förslag när det gäller skattekontroll. Riksdagen får tillfälle att lagstifta i den frågan redan under våren. Flera andra åtgärder är på gång. Bl.a. pågår det ett arbete med att skärpa reglerna om penningtvätt, att se över möjligheterna att komma åt bolagsplundring - en inte alldeles enkel fråga - att åtgärda bulvanförhållanden, att skärpa kraven vid offentlig upphandling, att ytterligare öka skattekontrollsinsatserna särskilt när det gäller momsbedrägerier, borgenärsbrott, företagsbot och förverkanderegel och vinning av brott. Detta är några exempel på andra åtgärder där riksdagen får möjlighet att ta ställning under det här året eller under 1998. Herr talman! Som jag har visat med denna översikt pågår det ett mycket intensivt arbete när det gäller både organisation och lagstiftning för att förbättra samhällets möjligheter att ingripa mot den ekonomiska kriminaliteten. Det är viktigt att ha klart för sig att det rör sig om ett sammanhållet grepp. Tidigare ägnade vi oss åt att tillföra litet resurser här och där, att göra någon lagstiftningsförändring här och att genomföra en organisationsförändring där, och detta utan att ha ett samlat perspektiv. Nu har vi tagit ett samlat grepp som jag tror kommer att göra det möjligt för oss att mycket effektivt angripa den ekonomiska kriminaliteten. Låt mig sedan mycket kort beröra några av de reservationer som har avgetts och som jag inte har berört i översikten. Jag börjar med reservation nr 1 från kristdemokraterna om ekobrottsmyndigheten. Det förslag till ekobrottsmyndighet som har presenterats uppfyller alla de krav som fanns i den rapport som lämnades om en effektivare ekobrottsbekämpning för drygt ett och ett halvt år sedan. Precis alla kraven uppfylls. Det är fråga om en i hög grad självständig myndighet med en egen generaldirektör, visserligen formellt sett sorterande inom åklagarväsendet, med stora resurser till sitt förfogande. Jag ser egentligen inte någon större skillnad mellan det ursprungliga förslaget, kristdemokraternas förslag och det förslag som nu kommer att sjösättas. När det gäller resurserna som tas upp i reservation nr 4 måste jag säga att Gun Hellsviks resonemang är något ihåligt. Det är inte skillnaden mellan 17 300 poliser, 17 500 poliser och 17 800 poliser totalt i landet som är avgörande för våra möjligheter att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Det är fråga om vilka resurser som man inom den ramen satsar på bekämpning av den ekonomiska brottsligheten. Jag vill bara erinra Gun Hellsvik - och det är den enda polemik som jag skall föra med henne när det gäller historien - om att när Gun Hellsvik var justitieminister var resurserna för ekobrottsbekämpning på en betydligt lägre nivå än vad de är i dag. Och varför har vi då fått bättre resurser? Jo, därför att socialdemokraterna i slutet av sin oppositionstid inför budgetåret 1993/94 fick igenom ett krav i kammaren på att man skulle satsa ytterligare 52 miljoner kronor inom polisen för ekobrottsbekämpning, något som moderaterna och kristdemokraterna gick emot. Det handlar ju så klart om ifall vi lyckas skydda dessa resurser och om att se till att de är garanterade för framtiden. Det kommer vi att göra med den nya ekobrottsmyndigheten. Ett stort problem i slutet på 80-talet var ju att vi införde den fria resursanvändningen inom Polisväsendet, som gjorde att man lokalt ute i landet valde att prioritera bort ekobrottsbekämpningen. Man flyttade resurser för ekobrottsbekämpningen till annan typ av brottsbekämpning. Man följde helt enkelt inte de riktlinjer som statsmakterna lade upp för prioriteringen av polisens resurser. Men med ekobrottsmyndigheten skyddar vi nu resurserna. Det har under senare år skett en ganska kraftig utbyggnad av resurserna på både polis och åklagarsidan, och det har tillförts specialister i form av ekonomer och personer med annan specialistkompetens.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

Herr talman! Det är glädjande att nu höra Lars Erik Lövdén uttala att den nya ekobrottsmyndigheten också skall omfatta en organisation för hanteringen av miljöbrotten. Vi reservanter tyckte att skrivelsen var mycket tunn och att skrivningarna var svaga. Majoriteten i utskottet ville inte betona vikten av att det finns resurser för detta arbete i form av särskilt välutbildade, kompetenta personer. Det behövs också en total strategi för bekämpning av miljöbrotten, dels för förebyggande bekämpning, dels för hur miljöbrotten skall beivras. Det kanske är ett resultat av vår reservation att vi nu får detta mer tydliga uttalande. Men varför kunde ni inte gå med på detta redan från början?
Herr talman! Det framgår ju av regeringens skrivelse att till ekobrottslighet räknas också miljöbrottsligheten. Det står på ett par punkter, bl.a. under frågan om effektivare myndighetsstruktur och en ny ekobrottsmyndighet. Men det kanske inte är det antal gånger som miljöbrott nämns i skrivelsen som är det avgörande utan mer kvaliteten.
Herr talman! Jag tror nog att vi med tiden kommer att kunna bli överens. Men det handlar ju inte bara om att nämna att miljöbrott ingår i ekobrottsligheten, utan det bör också framhållas att det krävs specifika resurser, både personella och ekonomiska, och en organisation för den särskilda organisationen.
Herr talman! Det är riktigt att det krävs personella resurser. Framför allt kanske det krävs kompetens. Under de senaste åren har ändå utbildningen när det gäller miljöbrottslighet byggts ut för både poliser och åklagare. Jag ser framför mig att den nya ekobrottsmyndigheten kommer att ha förutsättningar att med kompetensutbyggnaden och med tillförandet av specialister också angripa miljöbrottsligheten på ett effektivare sätt än för närvarande.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén tog bl.a. upp att han inte kunde förstå vår reservation om tillräckligt med resurser. Jag skulle kunna föra en lång debatt, men det tillåter inte tiden. Det räcker egentligen att konstatera att den socialdemokratiska regeringen på fyra år har drivit igenom besparingar på rättsväsendet på en miljard kronor. Att därefter säga att det kommer att kunna bli mer resurser har jag svårt att föreställa mig att någon kan tro på. Jag skulle vilja göra ett litet förtydligande. Lars Erik Lövdén tog också upp frågan om vår skepsis till en skattekriminal. Jag nämnde rättssäkerhetsaspekten som ett exempel. Men jag sade att vad vi bl.a. också oroar oss för är uppsplittringen av resurser av precis samma orsak som gjorde att vi inte kunde ställa oss bakom den ursprungliga tanken på en fristående ekobrottsmyndighet. Men den förändring som nu har skett är i enlighet med vårt synsätt. Lars-Erik Lövdén gjorde jämförelsen med att det finns en tullkriminal, så vi kan ju fortsätta på den vägen. Det är faktiskt så att vi moderater har motionerat om att gränsdragningen mellan tull och polis skall förändras, så att de polisiära frågorna inom tullen överförs till polisen. Det finns alltså en klar logik och ett klart samband mellan våra olika förslag.
Herr talman! Till resurserna igen: I dag är det 380 poliser och ett åttiotal åklagare som sysslar med ekobrottsbekämpning. Till detta kommer 30-40 ekonomer inom polisen och kanske tio inom åklagarväsendet. Resurserna i dag är ungefär de dubbla mot vad de var när Gun Hellsvik var justitieminister. Det är en följd av att vi, som jag sade i mitt anförande, i den här kammaren lyckades driva igenom ökade specialriktade anslag för ekobrottsbekämpning till polisen. Det förklarar väl ändå litet grand bakgrunden. Det handlar ju inte om den totala ramen, utan om hur mycket vi satsar på just detta område. Här tror jag inte att Gun Hellsvik har haft några större ambitioner än vad regeringen har haft, utan kanske snarare tvärtom. räknade antalet ärenden i balans inom polisen kom vi fram till att det efter tre år av borgerligt regerande fanns 6 200 ärenden i s.k. passiv balans. Ärendena låg i högar i plåtskåp utan att vara åtgärdade. Merparten av dessa var skattebrottsärenden och bokföringsbrottsärenden. Problemet har just varit att skattemyndigheten först har handlagt ärendena varefter det gjorts en brottsanmälan. Därefter har de legat på polisens ekobrottsrotlar. De olika myndigheterna har gjort olika prioriteringar när det gäller att tillsätta utredningsresurser. Dessa ärenden baseras ju nämligen ofta på revisionspromemorior från skattemyndigheterna. Genom inrättandet av skattekriminal klipper vi av denna seriekoppling och lägger ansvaret på särskilda skattekriminaler i stället för på skattemyndigheterna. Det blir ett betydligt effektivare system.
Herr talman! Jag är övertygad om att vi är överens om att vi behöver en bättre samordning och en bättre samverkan. Men sedan skiljer vi oss i vår tro på om det är nya myndigheter och nya organisationsgränser eller tryck på ökad samverkan som är avgörande. Sedan tillbaka till pengarna: Lars-Erik Lövdén, det går faktiskt inte, i varje fall inte med mina utgångspunkter, att påstå att man kan se på ekobrottsbekämpningen och resurserna för denna isolerat. Om man ökar resurserna för ekobrottsbekämpningen, vilket i och för sig är positivt, men samtidigt gör totala besparingar på en miljard, kommer andra lika viktiga uppgifter - skydd för människors säkerhet, tryggheten för enskilda individer - att bli lidande. Vi moderater kommer noga att följa den omfördelning av de bristande resurserna som Socialdemokraterna genomför. Vi återkommer så fort tillfälle ges med våra förslag om totalt större resurser för polisen och för rättsväsendet över huvud taget, så att också andra viktiga uppgifter inom rättsväsendet kan klaras av.
Herr talman! Det finns i dag 17 300 poliser, tror jag. Det är 600 fler än vad Gun Hellsvik angav som mål i sin första budgetproposition som justitieminister.
Herr talman! Jag tycker att Lars-Erik Lövdén och jag använder samma argumentation för en fristående myndighet. Det handlar om operativa insatser, ledningsstruktur och att uthålligt få resurser till verksamheten. Men sedan skiljer det sig när det gäller hur pass långt man är villig att gå med det här fristående. Vi skulle från Kristdemokraternas sida helst se att man bröt ut det helt och hållet, både från polisen och från åklagarmyndigheten. Bara en sådan sak som att de poliser som är verksamma i den här myndigheten inte kommer att bli anställda utan skall tillhöra polisen tycker vi är en halvmesyr. Vi skulle vilja gå hela vägen och verkligen ha en fristående myndighet. Det är skälet. Vår negativa inställning till skattekriminalverksamheten skall inte tolkas som någon negativ inställning till hur andra länder har gjort. Det finns ingen tradition på det här området i Sverige, alltså att brottsutredningar skötes av skattemyndigheterna. Om jag inte minns fel, var det också det som var skälet till att Rättssäkerhetskommittén avvisade detta förslag. Det var en ny uppgift för Skattemyndigheten här i Sverige. Det är skälet.
Herr talman! Först till skattekriminalen. Jag tror ju att det är nödvändigt, när vi nu skall inrätta en skattekriminal, att det sker på ett successivt sätt, så att man hinner bygga upp kompetens och utbilda personal för att just uppnå eller tillgodose rättssäkerhetsgarantin. Det är ju en viss skillnad mellan att göra en fiskal utredning och att göra en brottsutredning. Därför är det viktigt att man både satsar på kompetensutbyggnad och utbildning och att man sjösätter det här i en sådan takt att skatteförvaltningarna successivt kan bygga upp sin verksamhet på det här området. Det förslag vi kommer att presentera bygger också på det tankesättet. Där kan jag inte se något hinder till att vi i Sverige skulle utnyttja denna möjlighet, som på ett så effektivt sätt skulle förbättra våra förutsättningar att komma åt skattebrottsligheten. Andra länder har det ju, och vi har faktiskt också en viss erfarenhet av motsvarande verksamhet i Sverige när det gäller tullkriminalens arbete.
Herr talman! Det får vi återkomma till när vi faktiskt har förslaget på bordet, men vår grundinställning är mycket skeptisk när det gäller detta förslag. Vi får granska det noga när det kommer.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén säger här att jag nog skall bli nöjd, men då skall det mycket till. Det finns ju alltid gradskillnader och tolkningar i begreppen. Jag är mycket bekymrad. Det är som Ingbritt Irhammar sade: Varför kunde vi inte skriva in det här i betänkandet, Lars-Erik Lövdén? Det står endast att kvalificerad miljöbrottslighet skall tas upp, och vad är kvalificerad? Jo, i Lars-Erik Lövdéns ekoutredning står det också att det måste vara stora industrier och viktiga anläggningar. Det är det som bekymrar mig. Varför kunde vi inte i betänkandet göra en skildring av hur det skall gå till? Då skulle jag känna mig litet mer på säker mark.
Herr talman! Jag blir ju nöjd om Kia Andreasson delvis blir nöjd i alla fall.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén sade att det här förslaget nu har gått på lagrådsremiss när det gäller skattelagstiftningen och att det här kommer att komma inom kort. Jag undrar bara om Lars-Erik Lövdén med detta menade att just de förslag som finns i reservationerna kommer att finnas med i det här förslaget.
Herr talman! Det är i huvudsak tre förslag som kommer att finnas med i den lagrådsremiss som berör detta. För det första är det möjligheterna att genomföra s.k. tredje mans-revision som kommer att återinföras. För det andra är det möjligheterna att göra revision över löpande perioder, något som man inte har förutsättningar att göra i dag. För det tredje är det frågan om s.k. överraskningsrevisioner. Ett beslut om revision skall i regel överlämnas till den reviderade innan revisionen verkställs. Det är huvudprincipen. Men om det är av betydelse för kontrollen med kassakontroll, lagerinventeringar eller liknande fysisk kontroll, får dock underrättelse ske senast i samband med att revisionen verkställs. Det är ett tillgodoseende av de krav som har förts fram när det gäller den s.k.
Herr talman! Det får jag ta som ett väldigt positivt svar. Jag ser fram emot att den här lagstiftningen kommer snart. Som Lars-Erik Lövdén sade i sitt anförande, är det oerhört viktigt att man ser till att de seriösa företagen inte utsätts för en illojal konkurrens på detta sätt. Där måste man få möjligheter att komma åt de som faktiskt bedriver den illojala konkurrensen. Därför ser jag det som väldigt positivt att regeringen kommer att komma med det här.

Herr talman! Historien upprepar sig. Socialdemokraterna i opposition arbetar hårt för att skapa ett intryck av att borgerliga regeringar inte tar den ekonomiska brottsligheten på allvar och inte med kraft vill bekämpa den. När de sedan kommer till makten börjar de genast rasera allt det som en borgerlig regering har åstadkommit. Det var först under andra hälften av 70-talet som den ekonomiska brottsligheten kom i fokus på allvar i vårt land. Den dåvarande borgerliga regeringen gjorde kraftfulla insatser för att möjliggöra en effektiv kamp mot ekobrotten. De myndigheter som var engagerade i verksamheten fick stora resurstillskott för att höja kompetensen och vässa organisationerna. Särskilt gällde detta polisen, som kunde börja utbilda särskilda ekopoliser. Ekorotlar skapades i varje län. Ett intensivt myndighetssamarbete initierades. Forskning kom i gång. De talade vitt och brett om hur de prioriterade kampen mot ekobrotten, men vad de faktiskt gjorde, var att under resten av 80-talet underminera ekobrottsbekämpningen genom strypt resurstilldelning till berörda myndigheter. Om detta vittnar bl.a. Riksdagens revisorer i rapporten Den ekonomiska brottsligheten och rättssamhället. Där heter det: "Mot slutet av 1980-talet avmattades arbetet mot den ekonomiska brottsligheten. Polisen lyckades inte fylla vakanserna inom ekorotlarna i tillräcklig utsträckning. Ärendebalanserna växte, och många brottsanmälningar blev inte föremål för utredning. Det blev allt tydligare att myndigheterna inte hade resurser och kompetens att klara av situationen." Efter regeringsskiftet 1991 påbörjades ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att återuppbygga organisationen för ekobrottsbekämpningen, bl.a. genom inrättandet av Riksenheten mot ekonomisk brottslighet, REKO, fr.o.m. den 1 juli 1995. REKO utgör en samarbetsorganisation där Statsåklagarmyndigheten för speciella mål, Rikskriminalpolisens ekorotel samt expertis från skatteförvaltningen och exekutionsväsendet har samlokaliserats och samarbetar under ledning av överåklagaren vid Statsåklagarmyndigheten. Enligt dem som är verksamma vid REKO, tog det ungefär ett år att bygga upp den nya verksamheten från grunden och hitta formerna för det delvis nya sättet att arbeta. Bl.a. har åklagarna nu lärt sig att samarbeta med revisorer på ett nytt sätt, vilket har visat sig höja effektiviteten i verksamheten i väldigt hög grad. Det är ofrånkomligt att det tar tid och kraft från den operativa verksamheten varje gång man genomför en större omorganisation. REKO har nu alltså varit i egentlig funktion bara i åtta månader. Nu skall den avskaffas, utan att verksamheten ens har hunnit utvärderas. Lars-Erik Lövdén talade om 15 års fiasko på det här området. Men all erfarenhet, både svenska erfarenheter och utländska, visar att det krävs uthålliga och långsiktiga satsningar och att det tar lång tid innan satsningar av den här typen börjar ge resultat. Det är därför som det inte får gå modesvängningar i bekämpningen av ekobrott. I en ledare i dagens Svenska Dagbladet citeras Han säger att "alltför mycket tid som vi kunde använda till annat går åt till att freda företagen från politikerna." Det är precis så som landets ekoåklagare känner det. När nu en stor omorganisation inom åklagarväsendet nyligen har sjösatts, efter vilken konvulsionerna fortfarande är betydande, och REKO efter alla igångsättningsproblem nu har börjat fungera, då är det dags för nästa omorganisation. Statsåklagarmyndigheten för speciella mål upphör, och en ny ekobrottsmyndighet inrättas under ledning av en generaldirektör. Den nya myndigheten skall svara för alla åklagarväsendets uppgifter när det gäller bekämpning av ekonomisk brottslighet. Myndigheten skall vara verksam i landets samtliga sju åklagardistrikt och svara för bl.a. rikstäckande samordningsuppgifter, central redovisning och analys, brottsförebyggande verksamhet och information. Till grund för regeringens förslag ligger ekobrottsberedningens rapport Effektivare ekobrottsbekämpning. Om den skulle man kunna säga: Upp flyger orden, tanken stilla står. Det är ett ytligt dokument, i total avsaknad av seriösa analyser eller försök till konsekvensbeskrivningar. Däremot finns det gott om käcka, slagordsmässiga formuleringar av typen: "Den nya organisationen skapar goda förutsättningar att undvika sådana fallgropar som visat sig i den nuvarande modellen, exempelvis att kvalificerad personal efter hand lämnar myndigheten i brist på löneutveckling, befordran och kompetensutveckling." Jaha, hur då då, undrar den intresserade läsaren. Icke ett ord finns att läsa om vari dessa goda förutsättningar rent konkret består. Man blir betänksam - skall det kanske bli fråga om tvångskommendering? Eller hur skall Lars-Erik Lövdén gå till väga när han skall skydda resurserna, som han nyss talade om? I dag är det faktiskt fortfarande mer lönsamt att sätta sig som chef för ett närpolisområde än att ta på sig den slitsamma och otacksamma uppgiften att vara ekoutredare. Hur skall Lars-Erik Lövdén skydda resurserna i fortsättningen? En grundläggande svaghet i den här rapporten är att man i stort sett förbigår den helt avgörande frågan: Framgång i samhällets kamp mot den ekonomiska brottsligheten är direkt beroende av vilka resurser regering och riksdag är beredda att ställa till förfogande för verksamheten. Brist på resurser kan inte organiseras bort! Regeringen och Ekobrottsberedningen må ha lurat justitieutskottets ledamöter med sitt myckna fagra tal om den kraftsamling som skall ske på ekobrottsområdet, men de lurar inte de människor som finns ute i verksamheten. Regeringens utspel med den nya myndigheten har förorsakat strömhopp på både polis och åklagarsidan. Sverige har inte råd att förlora så mycket kompetens som det kommer att ta åratal att bygga upp igen. Historien upprepar sig. Lars-Erik Lövdén tyckte inte att vi skulle ägna oss åt så mycket historiska återblickar. Men den historielöse riskerar att upprepa sina misstag. Den enda glädjen som man kan ha av misstag är om man drar några erfarenheter av dem. Vad detta i själva verket synes vara fråga om är en ambitionssänkning från den socialdemokratiska regeringens sida. Ekobrottsberedningen räknar med att det i dag finns 570 personer som arbetar med ekobrott och att personalbehovet vid Ekobrottsmyndigheten kan beräknas till omkring 450 anställda, alltså minus 120. Är detta en kraftfull satsning på ekobrottsbekämpningen? Utgångspunkten är således att en organisation som i dag har skapat besvärande balanser på grund av brist på resurser skall klara inte bara de nuvarande utan också en mängd nya arbetsuppgifter med en minskad personalstat. Även om en ny organisation kan bli effektivare och resurserna utnyttjas på ett bättre sätt går denna ekvation inte ihop. Ekobrottsberedningen avfärdar på några få rader alternativet att vidareutveckla REKO. Utvecklingspotentialen anses vara tämligen begränsad. Den verksamhetsansvarige, överåklagaren, saknar nämligen ansvar för ekonomi och andra administrativa frågor.

Det återstår väldigt många frågetecken som måste rätas ut. Ekobrottsberedningens förslag är inte mer än en idéskiss. Regeringen har därför tillsatt en särskild utredare som fått i uppdrag att förbereda inrättandet av den nya myndigheten. Uppdraget skall redovisas senast den 15 maj i år. Detta innebär att detta ärende inte är moget för beslut i riksdagen. Det kan det bli tidigast efter den 15 maj. Ett beslut här i dag innebär att riksdagen köper grisen i säcken. Och vi vet inte ens, som folket på REKO uttrycker det, om grisen blir randig eller prickig. Det kan knappast ha undgått någon som har varit här i kammaren i dag att Gun Hellsvik och jag är litet oense om hur man skall se på detta. Hur fristående kommer den nya myndigheten egentligen att bli? Det är nog ganska symtomatiskt. Det är fullständigt omöjligt att på föreliggande underlag dra någon säker slutsats om vilken förvaltningsrättslig status den här nya myndigheten är tänkt att få. Fru talman! Jag har tyvärr inte någon reservation att yrka bifall till som tar upp de aspekter som jag framför allt har uppehållit mig vid. Jag kan därför bara rikta en vädjan till utskottsmajoriteten att ta tid på sig för besinning. Det finns ingen brådska. Den särskilde utredaren arbetar för högtryck, så ingen tid går förlorad om utskottet skjuter på frågan till juni. Om riksdagen skall fatta ett beslut i en mycket viktig organisatorisk fråga är det väl ändå ett minimikrav att den vet vad det är för organisation den beslutar om och vilka resurser som skall tillskjutas för ändamålet.
Fru talman! Jag valde att inte ägna mig åt historieskrivning. Om historien kommer vi nämligen aldrig att bli överens. Det är ganska fruktlöst att ägna sig åt den typen av argumentation. Jag skulle här kunna rada upp en mängd förslag gällande resurser och insatser lagstiftningsmässigt som den borgerliga regeringen röstade mot och ned i denna kammare under sin majoritetstid. Jag skulle också kunna rada upp en mängd förslag som innebar att den borgerliga regeringen försämrade förutsättningarna för att angripa den ekonomiska brottsligheten. Jag gör dock inte det, därför att - som jag vid något tillfälle sagt - ansvaret för att vi stått dåligt rustade bakåt i tiden får såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar dela. En väsentlig förklaring på 80-talet var det fria resursutnyttjandet, som jag sade i mitt huvudanförande. Lokalt ute kunde man prioritera verksamhet helt fritt. Sedan några ord om synen på den föreslagna ekobrottsmyndigheten. Jag tror att Christel Anderberg skall vara något försiktig när hon försöker göra sig till tolk för en sorts enhetlig och massiv opinion hos polis och åklagarväsendet när det gäller synen på ekobrottsmyndigheten. Jag tror att vi under den tid som vi utredde förslaget träffade betydligt fler åklagare och ekopoliser än vad Christel Anderberg under de här åren gjort. Det fanns en ganska kraftig uppslutning bakom huvudprinciperna i förslaget och det kom också till uttryck under remissbehandlingen. REKO hade en väldigt positiv inställning till förslaget. Det slutliga förslaget, det förslag som regeringen nu presenterar i sin skrivelse, ligger mycket nära det remissyttrande som Riksåklagaren inkom med, så Christel Anderberg skall nog vara ganska försiktig i sina omdömen.
Fru talman! Jag har REKO:s yttrande här. Hur det kan kallas för positivt är för mig obegripligt. Återigen: Olika människor kan tydligen läsa samma dokument och tyda det helt olika. Lars-Erik Lövdén vill inte prata historia, så låt oss därför prata framtid. Vilka planer har Socialdemokraterna för ekobrottsmyndighetens ekonomi? Kan vi räkna med nya utökade anslag, öronmärkta för den här verksamheten? Nej, knappast. Skall man då ta resurser från övrig åklagar och polisverksamhet? Vilka effekter får det i så fall för kampen mot den traditionella brottsligheten? Varifrån skall resurserna till de nya skattekriminalenheterna tas? Det står i betänkandet att de inte kan finansieras enbart med medel som förs över från polisverksamheten - ja, det blir nog till att lugga en flintskallig. Det är en allmänt spridd och accepterad uppfattning i vårt land att den ekonomiska brottsligheten skall bekämpas. Men när man är ute och träffar människor framkommer trots allt att det är gatuvåldet och bostadsinbrotten som oroar mest och som ligger människor närmast - inte skalbolagsaffärerna. Jag tror att det blir svårt för Lars-Erik Lövdén att nå en större uppslutning bakom tanken att ta bort ytterligare resurser från polisen för att föra över dem till skattekriminalenheter.
Fru talman! Nu kommer inte ett sådant förslag att läggas fram. Christel Anderberg får väl lugna sig med att fälla omdömen om utredningen rörande skattekriminalen tills utredningen läggs fram vid månadsskiftet februari/mars. Litet is i magen krävs det kanske. Sedan till frågan om resurserna till ekobrottsmyndigheten. De resurser inom polisen som i dag satsas på ekobrottsbekämpning på central och regional nivå, precis som de resurser som satsas på åklagarmyndigheten på central och regional nivå, skall tillföras ekobrottsmyndigheten. Utöver det - detta kommer att framgå innan myndigheten inrättas - kommer ekobrottsmyndigheten att tillföras ytterligare resurser. I den budget som vi tog i höstas avsattes ju 100 miljoner kronor för 1997 och 125 miljoner kronor för 1998 för utökade kontrollåtgärder, så det finns ett ekonomiskt utrymme att ta av.
Fru talman! 570 personer är i dag involverade i den här verksamheten - 450 personer enligt Ekobrottsberedningens förslag. Är detta en ambitionshöjning, och vari ligger i så fall den? 230 000 000 kronor ansåg beredningen att den nya myndigheten skulle behöva för sin verksamhet. Av Överåklagarens yttrande över Ekobrottsberedningens betänkande framgår att med nuvarande löneläge och kostnader i övrigt inom polisen och åklagarväsendet bör en organisation av skisserad storlek tilldelas en budget om ca 280 000 000 kronor - en differens på 50 000 000 kronor. Så många nollor är kanske inte så mycket för oss här i riksdagen, men det är ett väldigt stort belopp för en så liten organisation. Har ni begripit att det faktiskt kostar pengar att bekämpa den ekonomiska brottsligheten? Är ni numera beredda att sätta till de medel som krävs? Är ni beredda att för en gångs skull gå från ord till handling?

Fru talman! Regeringen har i sin lägesrapport om den ekonomiska brottsligheten aviserat att förslag kommer om en ny och utvidgad skatteflyktslag och att det också kommer förslag om ett antal återställare när det gäller skatterevisionsverksamheten. I fråga om det förväntade förslaget om en ny skatteflyktsklausul, som i huvudsak kommer att grundas på ett förslag från Skatteflyktskommittén, vill jag inledningsvis citera vad en av experterna i denna utredning uttalar i ett särskilt yttrande: "Av följande skäl ställer jag mig inte bakom kommitténs förslag i denna del. I betänkandet finns inga fakta som visar att det - i vart fall efter skattereformen - finns behov av en skatteflyktsklausul. Ännu mindre finns det grund för att såsom kommittén föreslår utvidga densamma." Jag delar denna uppfattning. Skatteflyktsklausulen innebär enligt min uppfattning ett oacceptabelt ingrepp i rättssäkerheten och att förutsebarheten vid ekonomiska transaktioner eftersätts. Den av kommittén föreslagna utvidgningen kommer att leda till ökad rättsosäkerhet. Till skillnad från utskottsmajoriteten vill vi moderater uppmana regeringen att omgående avveckla den nuvarande skatteflyktsklausulen och avstå från att lägga fram ytterligare förslag. Den 1 juli 1994 trädde rättssäkerhetsreformen i kraft, vilken baserades på ett enigt kommittébetänkande, Rättssäkerhet vid beskattningen. Det var således politisk enighet i utredningen kring avvägningen mellan den enskildes rättssäkerhet och det fiskala kravet på effektivitet. Riksskatteverket förklarade sig också i sitt remissvar inte ha något att erinra mot förslagen om exempelvis överraskningsrevision och tredjemanskontroll. Skatteflyktskommittén har nu avlämnat ett oenigt betänkande som ställer krav på att de rättssäkerhetsförbättrande åtgärderna rivs upp när det gäller skatterevisionsverksamheten. På så sätt skapas politisk oenighet mellan de partier som värnar den enskildes rättssäkerhet och de som bara värnar de fiskala intressena. Detta kan betyda att skattemyndigheternas utredningsbefogenheter i framtiden förändras i takt med den för tillfället sittande majoriteten i Sveriges riksdag. Dessutom minskas naturligtvis legitimiteten för kontrollåtgärder som enbart en del av de folkvalda står bakom. Allvarligast är sannolikt att åtgärderna kommer att upplevas kränkande av den grupp mot vilken de är riktade, dvs. företagen. En bra skattekontroll skapas tillsammans med företagen och deras representanter, inte genom att man åsidosätter företagens integritet och rättssäkerhet. Jag vill i detta sammanhang ytterligare poängtera Riksskatteverkets remissvar avseende rättssäkerhetsreformen. Den uppfattning som verket uttalade redan i svaret bekräftas numera också av den erfarenhet som hittills vunnits efter reformens genomförande. Skattemyndigheten i Göteborgs och Bohuslän har med anledning av en av Skatteflyktskommittén ställd enkätfråga uttalat att den gällande revisionslagstiftningen har en struktur som underlättar myndighetens kontrollarbete, eftersom en klar åtskillnad gjorts mellan samverkan och tvång. När balansen mellan den enskilde och skattemyndigheten nu allvarligt rubbas genom förslag om återinförande av kontroll av handlingar under löpande beskattningsår, återinförande av tredjemansrevisioner samt överraskningsrevision utan domstolskontroll, kan det utgöra ett hot mot skattekontrollens legitimitet. Skattemyndigheten i Göteborgs och Bohuslän har i en enkät från Skatteflyktskommittén om hur nuvarande regelverket fungerar uttalat följande: "Skattemyndigheten utgår från att enkäten per definition kommer att ge till resultat att skattemyndigheterna anser sig behöva större kontrollbefogenheter. En målgrupp som har till uppgift att granska andra kommer alltid att kunna ge exempel på hur mycket bättre resultat skulle bli om befogenheterna ökade. Skattekontrollen är dock inget självändamål. Den är enbart ett av flera medel som står till förvaltningens förfogande för att kunna åstadkomma en korrekt beskattning. Ytterst är beskattningsresultatet beroende på att skattesystemet, skattekontrollen och rättssäkerhetsgarantierna upplevs som rimliga av en överväldigande majoritet av befolkningen. Avvägningen mellan effektivitet och rättssäkerhet måste därför helst ha en mycket bred politisk förankring." Det är ett uttalande som utskottsmajoriteten och regeringen bör ta till sig och fundera över innan återställarna genomförs. Jag tänker inte gå in i detalj på de återställarförslag som aviserats när det gäller revisionsverksamheten. Jag vill bara upprepa att regeringen bör av rättssäkerhetsskäl avstå från att lägga fram dem. I regeringens skrivelse har också aktualiserats förändringar när det gäller redovisning och kontroll av mervärdesskatt. De förslag som aviserats kommer att leda till ett klart försämrat företagarklimat, och likviditeten kommer att i hög grad försämras för de mindre och nystartade företagen. Förslagen hör enligt min mening hemma i det s.k. runda arkivet. För att komma åt fusket när det gäller momsen behövs en effektivare kontrollverksamhet. Det är i detta sammanhang viktigt att också se över skattemyndigheternas organisation särskilt när det gäller hanteringen av momsverksamheten. Genom en sådan åtgärd kan en mera kompetent och effektiv kontroll utvecklas. Avslutningsvis vill jag ta upp etableringen av ekobrottsmyndigheten på regional nivå. Jag såg i en av tidningarna hemma i länet för några dagar sedan att utredarna för Blekinges del vill flytta ekobrottspoliserna från Karlskrona till Malmö. Jag måste säga att jag är mycket tveksam till att på det viset samla alla anställda på en plats. Jag tror att det är viktigt att det inte blir för långa avstånd mellan myndighet och de presumtiva lagöverträdarna. Enligt min mening kan det komma att leda till en försämring i vissa delar av vårt land att man koncentrerar personalen på sju olika områden. Jag vill därför fråga Lars-Erik Lövdén om han delar mina farhågor i det här avseendet.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Karl-Gösta Svenson, som har talat mycket om rättssäkerhetsaspekten när det gäller den utökade skattekontrollen. I sitt anförande sade han att företagarna kommer att uppleva det här som kränkande. Ser inte Karl-Gösta Svenson problemen för de seriösa företagen, som i dag blir utkonkurrerade av den illojala konkurrensen? Från branschorganisationerna ser man stora faror. Den utökade skattekontrollen ger ökade möjligheter för de seriösa företagen att överleva.
Fru talman! Självklart skall vi ha en bra kontroll, och självklart skall vi se till att vi har konkurrensneutralitet på marknaden så att ingen fuskar och tar fördelar ur den synpunkten. Men för den skull skall vi ha en lagstiftning som är rättssäker. Det är en väldigt viktig grund. De revisionsregler som för närvarande gäller har en stark legitimitet, innebär en hög rättssäkerhet, är accepterade av skattemyndigheten, är godtagna av Riksskatteverket. De erfarenheter som hittills finns - jag refererade till vad skattemyndigheten i Göteborgs och Bohuslän har sagt - är bra. Man skiljer klart och tydligt mellan samverkan och tvångsåtgärder. Det finns rejäla regler att med tvångsåtgärder kunna motverka skattefusk. Så är det, Alice Åström. Det fungerar på ett bra och rättssäkert sätt, och det skall vi vidmakthålla.
Fru talman! Där är Karl-Gösta Svenson och jag inte överens om att det fungerar bra och att det i dag inte finns några problem på det här området. Tvärtom finns det branscher som har uppenbara problem och där man inte haft möjligheterna att kontrollera på ett effektivt sätt. Det finns företagare som anser att det här är ett stort problem som man måste vidta åtgärder mot. Jag är väldigt positiv till att regeringen aviserat att man kommer att återinföra sådana möjligheter.
Fru talman! Kontrollverksamheten kan effektiviseras. Det gäller också för mervärdesskatten - den kan effektiviseras på många sätt. Men rättssäkerheten är ändå en avgörande faktor. Det skall åtgärdas och förbättras i varje fall till viss del när det gäller själva ekobrottsutredningarna så att även de blir effektivare. Det finns ett klart samband mellan när brottet begås och när lagföring sker för brotten. Det är en alldeles för lång tid nu mellan de olika tidpunkterna. Då får det inte den preventiva verkan som en snabbare lagföring innebär. Jag hoppas verkligen att den effekten nu åstadkoms. Men jag tror också att det bör vara ett nära samband mellan de olika områden i landet där företrädare för ekobrottsmyndigheten finns, så att man ser vad som händer ute i samhället och därmed kan påverka på ett preventivt sätt.
Fru talman! Det sistnämnda som togs upp är poängen med ekobrottsmyndigheten, att man skall få en totalsyn, gemensamma attacker och strategier mot den här typen av kriminalitet. Jag skall inte kommentera revisionsreglerna ytterligare. Vi får tillfälle att återkomma till det sedan regeringen lagt fram sin proposition senare i vår. Bara en kort kommentar med anledning av den fråga jag fick om hur ekobrottsmyndigheten skall organiseras. Den särskilda utredaren och tilltänkta generaldirektören Bert Lindberg kommer att lägga fram sina förslag i slutet av mars. Därefter kommer regeringen att ta ställning till detaljorganisationen. Det är väl något tidigt i dag att ha synpunkter efter vad som har stått i tidningarna.